Herr talman! Det finns kanske ingen större anledning för mig att polemisera med Bertil Fiskesjö när det gäller presstödet. Jag vet att vi genom årens lopp har känt lika starkt för det stöd som går till pressen i form av presstöd. Däremot är jag kanske litet förvånad över Bertil Fiskesjös resonemang när det gäller de 1,7 miljarderna, som också är ett indirekt stöd till pressen. Om en nedskärning av det selektiva presstödet motiveras med att statskassan behöver 12 milj.kr., hade det tett sig naturligare att angripa den stora potten med pengar. Det är möjligt att det finns tidningar som har glädje av att de har en annonsskatt på 4 % och att de är befriade från moms. Det bestrider jag naturligtvis inte. Men nog är det väl ganska egendomligt när man i dessa sammanhang talar om tidningar som t.ex. Dagens miljoner, och Expressen, som har ett stöd på 210 miljoner. Jag har en lista över alla svenska tidningars indirekta presstöd. Göteborgs-Posten är en annan tidning som också har en stor pott här. Jag har svårt att förstå att man skall ge sig på de tidningar som har det sämst i den här speciella situationen, om man nu behöver åstadkomma någon form av besparing av statsfinansiella skäl. Jag har inte för avsikt att göra detta till något slags finanspolitisk diskussion. Visst växer regeringens budgetunderskott. Men det finns ingen anledning att skylla ifrån sig på Socialdemokraterna längre. Att budgetunderskottet nu växer rår den nya regeringen, som ni brukar säga, själv för. Sänker man skatten utan ha någon täckning för det, är det klart att underskotten växer. Oberoende av detta tycker jag att det är rimligt att man inte skall ta från dem som har det svårast, om man vill åstadkomma en förändring. Då skall man ta från dem som det går att ta från utan att det får några presspolitiska konsekvenser.
Herr talman! Jag har också den lista som vi har fått från Presstödsnämnden. De siffror som Kurt Ove Johansson anger är helt korrekta. Men jag vill påpeka att de bekymmer som många tidningar har inte inskränker sig till mindre tidningar eller andratidningar. Även stora tidningar och förstatidningar har haft det knapert. Det finns naturligtvis undantag. Landsortstidningar som har monopolställning i förhållandevis folkrika bygder klarar sig hyggligt. Om jag har läst de senast publicerade siffrorna rätt, är Dagens Nyheter ett förlustbolag. Det gäller även andra stora tidningar. Den smäll som Ny demokratis förslag skulle innebära, dvs. att man reducerade Dagens Nyheters totala presstöd eller favörer med en tredjedel, skulle innebära 70 miljoner för tidningen. Jag tycker att vi skall favorisera pressen på olika sätt. Det är min uppriktiga mening. Det är så viktigt att vi har en någorlunda mångfasetterad press. Det är viktigt att vi har stora, medelstora och små tidningar och att det fortfarande finns någon chans att starta en ny tidning i vårt land. Det kommer det inte att göra om man försämrar marknaden som Ny demokrati vill göra. Man säger att marknadskrafterna skall härja fritt. Det är bara en slogan. Det bygger inte på någon analys av den reella utvecklingen i de länder där marknadskrafterna har fått härja fritt bland de viktigaste instrument demokratin har, nämligen dagstidningarna.
Herr talman! Under en lång högkonjunktur kan de stora tidningarna och förstatidningarna samla i ladorna. Vi kan konstatera att en tidning som Dagens Nyheter under många år då det var högkonjunktur hade mycket stora vinster. Därför tål en sådan tidning en lågkonjunktur och något eller några år av förluster. Men de tidningar jag försöker värna om, och som jag vet att Bertil Fiskesjö också värnar om, är de som är föremål för selektivt presstöd. De kan förvisso förbättra sin situation under högkonjunktur. Det gäller t.ex. andratidningarna. Men de har inte samlat i ladorna så att de klarar lågkonjunkturen lika bra som t.ex. de stora drakarna och förstatidningarna. Därför tycker jag att det är felaktigt att man skall ge sig på dem när man behöver 12 milj.kr. för att klara den statsfinansiella situationen. Det finns ju en större kaka som man kan ta av utan att det får några presspolitiska konsekvenser. Jag vet att Bertil Fiskesjö egentligen har samma mening som jag även på en annan punkt. Vi införde utvecklingsstödet för två år sedan, och vi har de senste två åren anslagit 35,8 miljoner. Det har varit för att vi ville ge de små och svaga tidningarna möjligheter att göra förpressinvesteringar, för att de skulle kunna göra sin produktion mycket billigare och sedan i det längre perspektivet inte skulle behöva ett ökande driftsstöd. Nu skär vi ner detta stöd kraftigt. Vi har uppgifter från Presstödsnämnden som säger att risken nu är stor att utvecklingspengarna är borta redan innan detta kalenderår är slut. Då kommer det att dröja sex månader innan det kommer några nya pengar. Det var därför jag i min inledning sade att det är viktigt att vi så snart som möjligt återställer detta, om vi inte skall urholka presstödet på sikt och slå undan benen för hela den strategi som var föremål för beslutet i riksdagen för två år sedan. Jag pekade på att det är viktigt att tillföra utvecklingsfonden 35,8 milj.kr. så snart som möjligt, som vi föreslår i en av våra reservationer.
Herr talman! Vi avvecklar inte vare sig utvecklingsstödet eller distributionsstödet. Det vet Johansson säger att man skall ta från de förmåner som tidningarna har i övrigt. Men man kan inte gärna ändra ett helt system för 12 milj.kr. Det skulle var en mycket märklig process. Man kan säga att hela presstödssidan totalt sett med detta beslut kommer billigt undan i den allmänna strävan vi har för närvarande att hålla nere de offentliga utgifterna. Jag tycker rent principiellt att det är bra att vi har ett antal stora tidningar. Det är bra för yttrandefriheten. Stora tidningar har råd att hålla sig med korrespondenter utomlands, att satsa på kvalificerade medarbetare på ett sätt som medelstora och mindre tidningar inte har chans att klara. Det är denna mix som jag tycker är bra. Det är inte bra med bara några stycken stora tidningar. Det skulle heller inte vara bra om vi inte hade några stora tidningar. Variationen är en demokratisk tillgång i sig, som jag ser det.

Herr talman! Det var när Ian Wachtmeister uttalade att nästan alla dagliga tidningar är partiorgan som jag begärde ordet. Det kanske var ett påstående som tillkommit i något slags hastigt mod, i debattens hetta. Icke desto mindre är det alldeles felaktigt. Det finns många sätt att exemplifiera hur olika tidningar har ett förhållande till ett parti eller en viss åsiktsriktning. Jag kan ge exempel på tidningar som klart är partiorgan. I den mån Pravda, som utkom i Moskva, fortfarande finns är den ett partiorgan. Isvestija är det på samma sätt. Likaså finns i en del afrikanska och sydamerikanska stater dagstidningar som kan sägas vara partiorgan. I Sverige har det gjorts ett och annat fåfängt försök. Det har inte lyckats särskilt bra. De kommunistiska tidningarna lever under mycket små omständigheter, i den mån de utkommer. De är partiorgan. Eftersom Bertil Fiskesjö har pläderat som företrädare för ett selektivt presstöd, ligger det nära till hands att ta ett exempel härifrån Sverige och som berör centerpress. Jag skall inte påstå att de tidningar som Centern ger ut, och dessutom i en form av ägarkoncentration, är partiorgan. Men dess värre görs de ganska ensidigt just för att politiker skall få utrymme, för att tillfredsställa ombudsmän och aktiva. Nu har kanske dessa veckotidningar av dagspresskaraktär, som det heter, inte ambitionen att bli så mycket större, men det kanske skulle ha varit en möjlighet att pröva. Det finns en tidning med Centerbeteckning söder om Stockholm som jag tror lyckas ganska bra, men jag är osäker på hur dess ekonomi är. Den försöker vara en nyhetstidning, en tidning som görs för läsare. Det är det som är den väldigt enkla hemligheten med att få en tidning lönsam. Man gör tidningen såsom läsaren, prenumeranten, köparen, vill ha den. Detta borde inte vara någon större konst. Det som en sådan tidning har av politiska åsikter finns på debattsidor och på ledarplats. I en vanlig svensk landsortstidning, som utkommer sex eller sju dagar i veckan, inskränker sig det politiska tyckandet, som är tidningens eget, till två tre spalter, ofta på s. 2 eller åtminstone i början av tidningen. Det är ledaravdelningen. Det är vad tidningen tycker. De tidningar som står på egna ben utan presstöd känner säkert alla nu närvarande till, eftersom kammaren nu är befolkad av i stort sett bara kunniga och intresserade ledamöter i konstitutionsutskottet och kulturutskottet. Därför behöver jag inte, och jag har inte heller tid, ge exempel på dem.

Jag började med att nämna Bertil Fiskesjös inlägg och aviserade ett exempel från Centerpartiet. Centerpartiet köpte en alldeles utmärkt daglig tidning som heter Östersundsposten. Den hade under många år en hög avkastning på arbetande kapital, och det var inget fel på inkråmet i affären som gjordes. Men när Centerpartiet hade köpt den i form av en stiftelse eller på annat sätt, började tidningen gå sämre. Då gjorde man precis samma misstag som den socialdemokratiska rörelsen har gjort, nämligen att göra en tidning för ombudsmän i det egna partiet och, i Socialdemokraternas fall, för facket. När det gällde Östersundsposten var det kanske för LRF. Upplagan minskade, och en vacker dag kunde man på den socialdemokratiska tidningen i Östersund utropa: Hurra, vi har vunnit. Då hade den tidningen blivit större. Jag kan inte tro att det var någon glädje för utgivarna av Östersundsposten att de då skulle få presstöd. Det går hur lätt som helst att förstöra en daglig tidning. Om man har jobbat i branschen tillräckligt länge, tror jag att man har en del att lära ut. Jag skall i nästa inlägg, som jag hoppas få, återkomma till Ian Wachtmeister. Jag trodde att han inte var en av dem som sprang ifrån en debatt som han hade gett sig in i. Det brukar inte vi som finns här i kammaren göra.
Herr talman! Inledningsvis kan jag säga till Göthe Knutson att Östersunds-Posten nu åter är större än Just i Jämtland är det en stor fördel att man har två tidningar som är nästan jämstora och som med nyheterna kan konkurrera om läsekretsen. Utan presstöd skulle den ena tidningen ha varit borta. Presstödets fördelning har växlat mellan dessa tidningar. Jag tycker inte riktigt om, för att uttrycka mig milt, Göthe Knutsons litet övermaga sätt att recensera tidningar. Jag läser många tidningar, och jag har kommit till uppfattningen att Nya Värmlandstidningen står Göthe Knutson mycket nära och att det är ytterst sällan som man i denna stora och dominerande tidning hittar några kritiska uttalanden över huvud taget om Moderata samlingspartiet. Däremot kan man ganska ofta hitta elakheter om t.ex. mitt eget parti. Jag tycker inte att det är så konstigt. Tidningarna har olika politiska färger, även de som officiellt kallar sig för obundna. Det är ju populärt att kall sig så. Det fina med det system som vi har totalt sett är att det finns möjligheter för olika meningsriktningar att komma fram med sina åsikter. Blir man utestängd från en tidning, finns det en annan som kan vara öppen för de synpunkter som man har. Därmed vill jag inte ha sagt att de stora tidningarna av annan färg stänger ute alla andra som kommer från ett annat håll. Det är klart att de tar in debattartiklar och liknande. Men var och en som har upplevt en valrörelse vet hur eländigt svårt det är att få in artiklar i tidningar som inte gillar det parti som man representerar. Så är det faktiskt, Göthe Knutson. Låt oss icke hyckla.

Herr talman! Det har efter varje valrörelse gjorts mätningar hur mycket utrymme de olika partierna har fått i tidningar. Den tidning som tredje vice talmannen nu ansåg stå mig nära, och då är det att observera icke speciellt som riksdagsledamot, visade sig ha givit ett utrymme åt partierna som synnerligen väl tillgodosåg Centerpartiet. Centerpartiet hade ungefär dubbelt så mycket utrymme som Moderata samlingspartiet. Socialdemokraterna har för övrigt blivit mycket gynnade, om man ser till innehållet i valrörelserna, i de tidningar som har en borgerlig åsiktsfärg på ledarplats -- observera att det gäller ledarplats. Jag ber om ursäkt, Bertil Fiskesjö, om jag har uppträtt övermaga på något sätt. Jag tyckte att jag beskrev förhållandena som de är. Det kan inte hjälpas att jag, när jag tog Östersunds-Posten som exempel, hade utgått från att Centerpartiets avsikt med köpet inte hade varit att skaffa sig en stödtidning. Men nu uttryckte Bertil Fiskesjö en glädje över att det var fråga om jämstora tidningar och att bägge kunde få presstöd. Jag har svårt att tro att det kan vara allvar. Jag är naturligtvis medveten om att Östersundsposten återigen är större. Det gläder mig också. Det är en gammal fin tidning. På Östersundsposten förstod man att man måste återvinna sina kunders, köparnas och annonsörernas, förtroende för tidningen. Efter det att jag har följt just Östersunds-Posten under en tid, tror jag mig veta att det fanns flera orsaker. En tidning kan inte bli flera dagar gammal, den kan inte ligga på material, utan det måste vara fräscht och nytt, och det skall komma ut. Jag upprepar därför följande på nytt. Det är det som skiljer dem från de s.k. partiorganen, som greve Wachtmeister här talade om, och som det hade varit intressant att höra honom närmare förklara och precisera. Han kanske får tillfälle att göra det någon annan gång, och då gäller regeln att om man har gett sig in i debatten så är man kvar, även om det är någon ambassad som kallar. Jag vill ta upp det indirekta presstödet, som nu har preciserats till att ett icke-uttag av skatt är ett stöd. Birger Hagård har vältaligt beskrivit och givit exempel på vilka oerhörda stöd som barnfamiljerna nu har fått genom att man sänkt momsen med några procent, inte så få förresten. Det gäller även turistnäringen. Men snälla nån, om vi skall göra en sådan värdering, skall vi också utgå från den prisbild som man åstadkommer genom att inte ha en mycket högre skatt på en viss produkt.

Herr talman! Det är trevligt att Ny demokratis representant i konstitutionsutskottet, Harriet Colliander, deltar i debatten. Partiledaren -- som inte har haft med beredningen av de här frågorna att göra -- har tydligen valt något annat som är mera publicitetsknipande än att uppträda i kammaren. Det exempel på hur tidningar kan göra som Harriet Colliander här anförde visar på något alldeles utmärkt. Detta har -- väl att märka -- kunnat realiseras tack vare det presstöd som utgår. Det här presstödet har alltså varit grunden för denna samverkan på Gotland. Jag skall inte i onödan förlänga debatten. Men jag måste säga att det väl hade varit på sin plats, Harriet Colliander, med hänsyn till de våldsamma angrepp som Ian Wachtmeister riktat mot presstödet och de tidningar som får presstöd, att något beröra ert förslag om auktorisering av journalister. Jag karakteriserar det förslaget som ett utomordentligt exempel på planhushållning inom den nu sammanrasade östvärlden. En av mina favoriter bland tidigare journalister i Sverige, vars alster jag gärna läser om, är Henrik Correspondenten. I just Östgöta Correspondenten har man med anledning av Ny demokratis motion om auktorisering av journalister skrivit att denne tidningens grundare, Henrik Bernhard Palmaer, aldrig hade kunnat bli en auktoriserad journalist. Det förslag som ni har lagt fram är helt enkelt konstigt. Det går helt stick i stäv med vad ni här i denna debatt har sagt er plädera för.

Herr talman! Kan jag få ställa en enkel fråga till Harriet Colliander? Jag har träffat en överenskommelse med en tidning. En gång i månaden skall jag skriva en krönika. Skulle detta kräva auktorisation från en kommitté, där Harriet Colliander och Ian Wachtmeister sitter med och bestämmer vem som skall få medverka i svensk press?

Herr talman! Inte heller jag skall förlänga diskussionen mer än nödvändigt. Skälet till att jag begärt ordet är faktiskt det exempel som Harriet Colliander anförde beträffande de gotländska tidningarnas samarbete. Hon tycker att detta samarbete är bra och tydligen något att ta efter. Jag vill knyta an till det som Bertil Fiskesjö här sade. Om det är några tidningar som har kunnat överleva på grundval av presstödet är det faktiskt just de båda som Harriet Collianders goda exempel gäller. Jag kan försäkra, Harriet Colliander, att jag vartenda år av de tolv år som jag suttit med i presstödsnämnden har varit med om att bevilja åtskilligt med pengar för att de här tidningarna skulle kunna överleva. Utan presstödet hade Harriet Colliander inte haft ett så utmärkt exempel att anföra här i riksdagens talarstol. Vidare kan jag försäkra, Harriet Colliander, att det inte räcker att vi på grundval av presstödsförordningen har beviljat de här tidningarna presstöd och utvecklingsstöd. Dessutom har Bengt Kindbom och jag båda varit med i en presstödsutredning och skrivit specialregler för att just de här båda tidningarna skall kunna överleva -- och då alltså tack vare samhällets stöd. Därför sade jag i mitt inledningsanförande att jag rekommenderar alla ledamöter i Ny demokrati att sätta sig ner och läsa de sex presstödsutredningar som förekommit samt de propositioner som lades fram på 70-talet. Om ni gör det, kommer ni -- i varje fall de av er i Ny demokrati som är kloka -- att ha en helt annan uppfattning i presstödsfrågor. Det är jag övertygad om.

Herr talman! Jag har, som Kurt Ove Johansson nyss sade, deltagit i den senaste i raden av pressutredningar. Min motion, som också behandlats i detta betänkande och är tillgodosedd i den delen att vi inte får några förändringar i driftbidraget, hade som utgångspunkt att vi nyligen antagit regler efter ett grundligt utredningsarbete. Det var ett nytt system för driftstödet. Det fanns inte skäl att utan närmare övervägande skära 5 % i driftstödet. Konstitutionsutskottet stödjer mina principer. Tyvärr tvingas vi av andra skäl att spara även här. Det går ut över en del av komponenterna i det selektiva presstödet. Jag vill också notera några saker beträffande det indirekta stödet, som har diskuterats väldigt mycket här, nämligen momsbefrielsen och annonsskatten. Redan när omsättningsskatten infördes motiverades det med presspolitiska skäl att tidningar skulle undantas från omsättningsskatten.

Men jag tycker inte att det är riktigt att de är skattebefriade av presspolitiska skäl. Både de tidningar som uppbär presstöd och vinstmaskinerna har nytta av detta. Vi kan inte selektera mervärdesskatten ytterligare en gång och bara ta ut den från dem som inte har presstöd. Jag tycker att man bör ta med historien kring mervärdesskatten. Det är inte bara Ian Wachtmeister som har försvunnit, Göthe Knutson, utan även Birger Hagård har försvunnit från kammaren. Men Ian Wachtmeister var inne på att torrlägga träsken. Jag vill, herr talman, bara påminna om att det inte är bra för miljön att dika ut våtmarkerna. Det är bra för mångfalden om det finns ett hundratal grodor och ett par elefanter. Men om Ian Wachtmeister vill dika ut träsken för att hitta grodorna, är det döda grodor han hittar. Det är inte bra för mångfalden. Jag har förstått Ny demokratis förslag som att det är just döda tidningar som Ny demokrati vill se. Egentligen, herr talman, begärde jag ordet när Göthe Knutson talade. Det finns ett västgötskt talesätt som lyder: Håll dig till sanningen till dess du kommer på något bättre! Uttalandet om Östersunds-Posten var okunnigt. Inkråmet var inte alls det som Göthe Knutson antydde. Det var det jag ville påminna om. Östersunds-Posten ingår i dag i Centerpress. Det är en koncern som leds av Allan Pettersson och som har honorerats i de flesta tidningar den här våren för det goda resultat som har gjorts även i en lågkonjunktur. Herr talman! Det är tur att presstödet finns, Harriet Colliander, annars hade man inte kunnat peka på Gotlands Tidningar. Nu drog hon till med ytterligare en sak som visar okunnigheten. Behövs stödet av regionalpolitiska skäl, kanske man får överväga det. Det har vi gjort i presstödsutredningen och i riksdagen. Det finns fem tidningsområden som har förmånen att få presstöd, bl.a. av regionalpolitiska skäl. De är inte andratidningar. Det är också ett bra bevis på hur man räddar mångfalden. Det finns tack vare presstödet också bevis för andra samverkansformer, nämligen i Skaraborgs län, där fem tidningar samtrycker. Herr talman!

Herr talman! Det som blev sagt om Östersunds Posten var en grov anklagelse mot dem som gjorde upp affären. Det var faktiskt en överraskning, inte bara för mig, utan också för dem som genom mig och något eventuellt referat får höra detta. Men det är klart att man kan erkänna att det var en dålig affär. Det som kvarstår är att det väsentliga i en dagstidning är upplagan samt förtroendet hos läsarna, köparna, prenumeranterna, konsumenterna och icke minst annonsörerna. På Östersunds-Posten lyckades man med det fantastiska att tidningen minskade i upplaga, medan den andra tidningen, den socialdemokratiska, gick om. Jag vägrar att tro att det var ett syfte med Centerns köp av Östersunds Posten. Det blir en annan sak att diskutera huruvida Centern betalade för mycket för den här tidningen. Därmed anser jag att jag väl har uppfyllt sanningskravet. Jag har nu, genom talmannens godhet, fått tillfälle att hålla ett anförande, och då vill jag naturligtvis ta vara på tillfället att fråga Nydemokraternas företrädare var gränsen går mellan kravet på en auktorisation av en journalist och en person som skall få skriva i tidningar utan att vara auktoriserad. Det var alldeles utmärkt att tredje vice talmannen tog upp den här frågan, så att vi kan få den utredd nu, för här finns sakkunskapen, kanske rent av förslagsställaren. Någonstans i ett parti föds alltid idéer, antingen de är kloka eller galna. Mina frågor är: Var går gränsen? Skall det vara full arbetsvecka, skall vederbörande vara medlem i Journalistförbundet, skall man godkänna deltid -- det är populärt -- eller skall man göra några andra ingrepp som innebär att integriteten går förlorad? Här blir tillfälle att utförligt beskriva detta. Journalister kanske kommer att läsa in detta. Jag är ganska övertygad om att så kommer att ske. Det kommer säkert att uppmärksammas om vi får en tillräckligt utförlig beskrivning. Indirekt presstöd har man talat om i form av icke uttagen skatt. Jag började i ett tidigare inlägg på en mening, men eftersom tiden då tog slut hoppas jag att nu få tillfälle att fullfölja den formuleringen. När prissättningen sker på en tidning är det med utgångspunkt i de kostnader man har. Lägger man på en moms på 25 % blir alla tidningar dyrare.

Herr talman! Tack vare mitt anförande får Göthe Knutson tillfälle att slutföra sitt anförande. Göthe Knutson antydde i sitt första inlägg att Östersunds-Posten övertogs av Centern med ett inkråm som fungerade som en vinstmaskin, och att det, eftersom tidningen övertogs av en centerpartistisk stiftelse -- vilket alltså inte var fallet -- blev en dålig affär. Jag sade att det inte var med sanningen överensstämmande.

Herr talman! Alla uppskattar vi trivsamma och kamratliga skämt och repliker. Jag är glad över att jag får tillfälle att slutföra min plädering. Om en majoritet i Sveriges riksdag, som jag icke kommer att tillhöra, beslutar att momsbelägga tidningar, kommer tidningarna att bli 25 % dyrare. Men då får man hoppas att det inte skall ske någon selektering så att somliga tidningar skall kunna yrka avdrag, såsom fallet är med annonsskatten, som gör att momsen blir en orättmätig skatt. Somliga tidningar slipper då betala skatt. Är upplagan tillräckligt liten betalar tidningen ingenting alls, medan större tidningar får betala, på ett eller annat sätt, det presstöd som utgår till samma tidningar som har god nytta och bättre vinst av det avdrag som kan göras i botten på annonsintäkterna. Det är här fråga om prismekanismer. Vi skall komma ihåg att det vanliga hushållet har en begränsad ekonomi. Det kommer att innebära en minskad tidningskonsumtion, och det är sannolikt att de mindre tidningarna kommer att ha mest ont av den minskade tidningskonsumtionen -- precis som det är med annonsmarknaden. Den budget som företagen fastställer för annonsering höjs inte för att priserna stiger på grund av en annonsskatt. Den mindre tidningen blir lidande av detta faktum.

Herr talman! Vi skall nu debattera anslagen till statistiska centralbyrån och till folk och bostadsräkningar. Det här handlar i allt väsentligt om statistik -- som givetvis har sina motståndare. Motståndarna är ofta sådana att de många gånger utnyttjar statistik i olika debatter. I många debatter har det sagts att saker och ting skall tas i tur och ordning. Tänk först, orda sedan och gå därefter till handling. Vad som har tänkts med koppling till statistik skall jag självklart inte ta upp. Jag skall inte heller ta upp så mycket av vad som har ordats. Men jag vill påminna om några saker. Den nuvarande regeringen pratar ofta om alternativ, förändringar och utveckling och nämner ibland kooperationen och kooperativa lösningar. Jag tänker speciellt på det tal som civilministern höll för någon vecka sedan i Lissabon. Hon uttalade sig varmt om de möjligheter som ligger inom ramen för olika kooperativa lösningar. Så långt om orden, så till handlingen. Vi kan konstatera att Nils T Svensson, socialdemokrat, har väckt en motion till riksdagen med ett yrkande om att SCB bör få i uppdrag att i samarbete med kooperativa rådet se över möjligheterna att i den officiella statistiken också samlat in och redovisa de kooperativa verksamhetsformerna. Majoriteten noterar fullt korrekt att det finns en sådan statistik. Men den har vissa begränsningar, och det är svårt att dra riktiga slutsatser eftersom den inte kan anses heltäckande. Sedan majoriteten har noterat detta, landar den på att avstyrka motionen. Det är ett för mig och övriga socialdemokrater i utskottet något olyckligt ställningstagande. Vi stödjer motionen, och vi finner det märkligt att man inte nu vill uppdra åt regeringen att tillsätta en utredning. Jag vill därför yrka bifall till reservation

Herr talman! God afton, gott lätträknat folk. Jag skall berätta litet grand om folk och bostadsräkningen. Först har jag en liten bekännelse att göra. I handen har jag den blankett jag skulle ha lämnat in. Det är ju inte så bra att jag har den kvar. Det kan ju utgå böter för sådant. Vid den tidpunkt blanketten skulle lämnas in bodde jag i bergstrakterna i Zambia och arbetade med ett kraftverksprojekt. När jag började fylla i blanketten blev det hela inte riktigt rätt. Det fanns inte så många rader för de svar jag hade. Jag hade elefanter och annat runt om mig även där, men de var sådana jag red till mitt arbete på. Det var inte så lätt att svara på den sista punkten i blanketten. Vi bodde på 15 kvadratmeter med dusch och toalett på gården. Det var ganska primitivt. När jag kom till punkten om värme och skulle redogöra för vilken panna jag använde, torkade jag mig för pannan. Jag kände den 45 gradiga afrikanska hettan omkring mig och beslöt mig för att inte lämna in blanketten i år. Nog om den saken. Jag är väl skyldig en tusenlapp. Men än har det inte kommit något krav. Vi får väl se. I inledningen av blanketten står det vad folk och bostadsräkningen är till för. Där framgår att syftet med en folkräkning är att den skall ge statistik till nytta för samhällsplanering, forskning och allmän information. De uppgifter man lämnar till folk och bostadsräkningen samlas i ett register och omvandlas sedan till statistik i tabeller, där det inte går att se uppgifter om enskilda personer. Trots detta avkrävs ändå personnummer, namn, fastighetsnummer osv. när uppgifterna samlas in. Jag tror att folk är less på att hela tiden lämna ut uppgifter om sig själva -- framför allt som det inte har lett till särskilt mycket. Det är bara att se sig omkring i bostadsområdena utanför Stockholm. Där är stora betongklumpar med gluggar. Man skulle tjäna på att fråga vad folk vill ha i stället för vad de har just nu. Det vore en mer intressant marknadsundersökning. Folk skulle i stället få fylla i hur de vill att huset skall se ut eller hur långt de vill ha till busshållplatsen, osv. Det skulle vara mer konstruktivt. I dag finns inte så mycket att välja på. Flyttar man in i en HSB-lägenhet kanske man få välja mellan ett brunt eller orange duschdraperi. Men det är väl inte riktigt det som folk och bostadsräkningen är tänkt att leda till. Låt mig ta ett ytterligare exempel. Någon har dragit en parallell med hur en park kan anläggas i Sverige och i England. I Sverige byggs först husen, sedan anläggs gångar till tunnelbanestationen osv., sedan anläggs gräs och träd planteras. Därefter sätts en skylt upp där det står: ''Beträd ej gräset.'' I England gör man tvärt om. Husen byggs kanske på samma sätt, men avloppsrören är utanför husen. Gräs anläggs sedan överallt. Därefter väntar man ungefär ett halvår tills man har sett var folk går. Där anläggs sedan gångarna, och en skylt sätts upp där det står: ''Sitt gärna på gräset.'' Det här är så olika som det kan vara. Jag har egentligen tio minuter på mig, och jag skulle kunna berätta rätt mycket. Men jag skall fatta mig kort och uppmana alla att sluta upp med dumheterna att räkna folk. Vi är alla litet less på det. Jag önskar att vi nu begraver de planer som har ''poppat upp'' om FAS 90, som är en minst lika pinsam historia. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2. Men eftersom det kan vara si och så med min närvaro i morgon hoppas jag att motionärerna Göte Jonsson och Ulf Melin från Moderaterna är här i morgon och försvarar sin motion.

Herr talman! Det var ett något svajigt anförande som Richard Ulfvengren bestod oss med. Han sade bl.a. att vi skall sluta med dumheterna att syssla med folk och bostadsräkningar. Det kan leda fram till fler resonemang, men jag skall begränsa mig att beröra de två områden som folk och bostadsräkningar tjänar bäst, nämligen forskningen och bostadsförsörjningen. Min fråga till Ny demokrati är: Hur tänker man försörja forskningen med grundmaterial om man följer Ny demokratis förslag att sluta med folk och bostadsräkningar eller motsvarande? Den andra frågan gäller bostadsförsörjningen. Där finns ett klart och intressant spörsmål att ställa: Vad vill egentligen Ny demokrati? Man säger i sin reservation att framtida folk och bostadsräkningar inte skall genomföras. Talar man om den nationella skalan? Är det så att man inte får lov att räkna hur många lägenheter det finns i ett hus? Jag tror att det vore bra om Ny demokrati preciserade sig på denna punkt. På något vis måste Ny demokrati också positionera sig visavi partimedlemmen Bert Karlsson, som ju har förordat att det skall upprättas ett lägenhetsregister. Det står ju i klar strid med det som förs fram i reservationen. Det vore bra om Ny demokrati klarade ut detta. Hur skall man ha det med forskningen, och vad menar man egentligen med det populistiska uttrycket ''sluta med folk och bostadsräkningar''?
Herr talman! Per Olof Håkansson säger att forskningen är den viktigaste biten i detta med folkoch bostadsräkningar. Det är nog sant, men jag tror ändå att mina barnbarn om hundra år, om de lever då, är mer intresserade av vid forskning om hur vi bodde. Jag tror inte det är viktigt för dem att veta hur långt vi hade till bussen, var vi hade handfatet, hur många kakelplattor vi hade osv. Det tror jag inte man är intresserad av inom forskningen. Per Olof Håkansson får nog utveckla vad han vill åt med sin forskning. I ett nydemokratiskt samhälle skulle det vara litet mer intressant att veta hur och i vilka typer av hus man bodde. Det verkar spännande. För övrigt kan man anslå ett smärre forskningsbidrag för sådan typ av forskning i stället för att gräva i personers privatliv. Om det inte behövs några personuppgifter i statistiken -- varför kräver man då in personnummer? För övrigt vill jag tillägga en sak som jag glömde tidigare. Det var litet svårt för mig att motivera när jag var i Afrika varför vi lade dubbelt så mycket pengar på folk och bostadsräkning som vi lade på hela det biståndsprojekt som jag arbetade med, då det ändå var katastrof i Zambia.
Herr talman! För en halvtimme sedan fick jag höra att Ny demokrati har tillsatt en intern arbetsgrupp för att klara ut hur journalister skall auktoriseras. Får jag föreslå att ni tillsätter en annan arbetsgrupp, som undersöker vilket behov den socialmedicinska forskningen har av det material som kan hämtas från folk och bostadsräkningarna? Det kanske också behövs en arbetsgrupp för att klara ut vad ni egentligen har för uppfattning om framtida folk och bostadsräkningar. Står ni på Bert Karlssons linje, eller har ni en annan synpunkt i frågan?

Herr talman! Jag tror inte vi skall ha fler räkningar, varken FAS 90 eller folk och bostadsräkningar, i den form som vi har i dag. Om vi skulle ha sådana, kan väl Per Olof Håkansson lova mig -- om han nu står för ett majoritetsbeslut -- att ni tillägger en fråga i en sådan folk och bostadsräkning, nämligen om folk vill ha ytterligare folk och bostadsräkningar, FAS 90 eller ett vidare snokande i deras privatliv. Låt oss fråga folk. När vi ändå frågar om allt annat, kan vi väl fråga om det också, eller hur?

Herr talman! Jag skall först be att få meddela att Vänsterpartiet har ställt sig bakom min meningsyttring i betänkandet och att jag därför kan nöja mig med att yrka bifall till den under momenten 2, 4 och 5. I det är betänkandet behandlar vi anslagen till Statistiska centralbyrån. Kanske den största politiska frågan i sammanhanget faktiskt är om vi skall ha några nationalräkenskaper, där man värderar en miljö och andra saker som inte bedöms i dagens nationalräkenskaper, som ju är rent ekonomiska. Detta har manglats fram och tillbaka under ett antal år, utvärderats och utretts. Nu måste man fram med någonting. Regeringen säger nu att den kommer att lägga fram ett förslag i kompletteringspropositionen, och jag har nöjt mig med det. Vänsterpartiet påpekas att nationalräkenskaperna också skall omfatta en värdering på regional nivå, framför allt i Norrlandsregionen. Vad t.ex. Norrland med sina mänskliga insatser och råvaror har betytt för Sverige skulle kunna komma fram i en regional nationalräkenskap. Utskottet har ansett att det var för svårt att avvisa den motionen. Det finns också motioner om det dolda arbetet, som bl.a. Elisabeth Persson från Vänsterpartiet har tagit upp. Det arbetet bör naturligtvis beaktas bättre än tidigare, än mer i det tidevarv som vi är inne i just nu där det dolda arbetet kan bli ännu mer omfattande än tidigare. Med den politik som drivs framför allt i OECD-länderna, de rika industriländerna, med en kantring mot allt mer nyliberal politik och ett tredjedelssamhälle, skulle det vara oerhört intressant att i förlängningen se vad det obetalda arbetet kommer att spela för roll i ekonomin framöver. Det som jag för min del anser som det viktigaste men som helt avstyrks av utskottet är det förslag om en ny inkomstutredning som Johan Lönnroth för fram i sin motion. Vi hade en låginkomstutredning, som den gamle-gamla socialdemokratiska regeringen stoppade i byrålådan -- egentligen försvann den där -- och som visade på de enorma klyftorna i samhället och svårigheterna för låginkomsttagare över huvud taget i vårt land redan då. Nu finns det naturligtvis undersökningar som pekar på inkomst och förmögenhetsskillnader i landet. I den här motionen nämns också de som har berikat sig under 80-talet. Det är inte bara så att vi har fått några som har kraschat, gått omkull, bland rikefolket. Det har ju funnits några som ägt t.ex. båtar och som sålt i tid och i dag har en enorm förmögenhet och stort kapital. Det visar ju vilka som var vinnare på 80-talet. Det finns dem inom näringslivet och dess forskningsorgan som säger att 80-talet var den verkliga omfördelningens årtionde. Det stämmer väl med arbetarrörelsens erfarenheter av vilka som var vinnare och vilka som var förlorare. Motionen handlar om en inkomstutredning med en sådan bredd. Det förvånar mig inte på något sätt att motionen avstyrks och att det bara konstateras att det finns statistik på det här och att det finns en viss förmögenhetsfördelning. Men det är skillnad mellan att tillsätta en utredning och att hänvisa till statistik eller en bilaga i långtidsutredningen. Johan Lönnroth var väl litet mera seriös och tänkte att man genom att tillsätta en parlamentarisk utredning visar att man ser allvarligt på vad som har hänt och vad vi har för social struktur i vårt land. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till min meningsyttring under momenten 2, 4 och 5.

Herr talman! Ny demokrati är ett ihärdigt och envist parti. En decemberkväll för några månader sedan debatterade Ian Wachtmeister och jag folkoch bostadsräkningarnas framtid. Vi trätte några minuter -- det var sent, så det var inte någon som lyssnade då heller. I dag är det Richard Ulfvengren som för Ny demokratis talan, och jag hälsar honom välkommen. Ian Wachtmeister och jag faktiskt ganska ense. Vi delade samma skepsis och kritik mot registreringar rent allmänt, och i synnerhet mot Folk och bostadsräkning 90. Jag vill bara påminna om att när frågan behandlades i riksdagen var de borgerliga mycket kritiska. Folkpartiet liberalerna röstade emot förslaget. Vi ansåg att folk och bostadsräkningen inte borde genomföras. Nu har den genomförts, vilket bl.a. behandlas i detta betänkande. I det läget anser vi att folk och bostadsräkningen bör genomföras fullt ut. I annat fall kastar man verkligen bort skattebetalarnas pengar. Det handlar här om 1,5 milj.kr. av de 180 milj.kr. som har satsats. Av dessa 180 milj.kr. har närmare 75 milj.kr. satsats av kommunerna. Jag håller med Richard Ulfvengren om att det rör sig om mycket pengar. Man har anledning att fråga sig om det var värt pengarna. Att i dag säga nej till folk och bostadsräkningen vore olyckligt och ett slöseri. Jag tror att kommunerna, som har satsat så mycket pengar, skulle bli besvikna. De får ändå ut något av folkoch bostadsräkningen. I synnerhet har de större kommunerna användning för materialet -- det skall vi inte sticka under stol med. Dessutom har statistikkommissionen, som utvärderar folk och bostadsräkningen, att se över vilka framtida möjligheter som finns. Vi anser att man skall ha en tioårsintervall och inte en femårsintervall. Man kan eventuellt också gå på registerbaserade uppgifter. Det är viktigt att vi inväntar denna utvärdering. Vi har också internationella konventioner att följa, som medger genomförandet av en folk och bostadsräkning också i Sverige. Integriteten i samhället är viktig. Man skall inte i onödan snoka i människors privatliv. I det här stycket är Richard Ulfvengren och jag helt överens. Det finns också några motioner om detta. Jag förutsätter att statistikkommissionen kommer fram till ett förslag som går ut på att den här typen av folk och bostadsräkning inte kommer att finnas i framtiden. Jag vill anknyta till det som Per Olof Håkansson sade. Också jag blev litet överraskad över den enorma kritik som Ian Wachtmeister förra gången framförde och som framförs i dag av Richard Ulfvengren. Bert Karlsson är ändå andre man i ert parti. När man läser den motion som han har väckt, finner man att han begär ett enormt snokande. Det talades förut om fogdar som for omkring i helikoptrar, men Bert Karlsson går ju steget vidare. Någon form av stringens tycker jag ändå att man kan förvänta sig. Richard Ulfvengren har nog anledning att redogöra för vad ni i Ny demokrati egentligen vill göra. Vill ni har mer eller mindre av kontroll? Den frågan har vi ännu inte fått något svar på. Herr talman! I detta betänkande behandlas också de frågor som Lars-Ove Hagberg var inne på, nämligen frågor om natur och miljöräkenskaperna. Det är viktigt att dessa frågor tas upp. Som Lars-Ove Hagberg sade har detta tagits upp i årets budget, där de ekonomiska styrmedlen för miljöpolitiken finns med. Man går nu vidare och det skall komma förslag i kompletteringspropositionen om några veckor. Jag tycker det är viktigt och nödvändigt för framtida diskussioner att betona natur och miljöräkenskaperna. En annan fråga som Lars-Ove Hagberg också tog upp är att det obetalda arbetet skall göras synligt. En del har redan gjorts på detta område -- det är ju SCB som har gjort tidsanvändningsstudierna. Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår för närvarande, vilket också utskottet påpekar. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i detta betänkande. Jag tror att vi i utskottet i grunden är ganska överens om vikten av att få räkenskaper och statistik som man har användning av och som man kan dra viktiga och riktiga slutsatser av.

Herr talman! Det börjar bli sen kväll och jag skall inte förlänga debatten. Men jag kan inte låta bli att begära ordet efter Richard Ulfvengrens anförande. Jag vill börja med att säga att det inte är ledamöterna som är de mest lätträknade här i kväll, utan det är Ny demokratis representanter i finansutskottet, och främst då Ian Wachtmeister, som är den som har eldat mest mot det som vi delvis är överens om, nämligen att det finns en överdriven ambition hos offentliga myndigheter att inhämta uppgifter om enskilda människor och företag.

Varken marknadsekonomin eller konkurrensen fungerar på ett bra sätt, om inte även de små, nya och växande operatörerna på marknaden har tillgång till relevant marknadsinformation. Någonting som är betecknande för de starka marknadsekonomierna i västvärlden är att man har lagt ned mycket möda och ganska rejäla resurser på att bygga upp offentlig statistik på ett sådant sätt att det finns information tillgänglig, och detta har man gjort i syfte att stärka konkurrens och dynamik i en levande marknadsekonomi. Det är precis det som är den nuvarande regeringens ambition. Man kan inte diskutera folk och bostadsräkningar fristående från den utveckling på statistikområdet som nu pågår. Dessutom talade inte Richard Ulfvengren så mycket om statistikreglering, utan han talade mer om byggnadsreglering och annat, som vi ju är i full färd med att avskaffa. Det verkar inte heller som Richard Ulfvengren har läst betänkandet, av vilket det framgår att vi faktiskt är på väg mot att avskaffa folk och bostadsräkningar i de tidigare formerna, som var hårt kritiserade. Nu ser man för det första över möjligheten att väsentligt förlänga tidsperioden mellan statistikinhämtandet. För det andra undersöker man möjligheterna att inte behöva gå ut och fråga enskilda människor. I stället skall man kunna utnyttja andra informationskällor inom ramen för vad som nu håller på att bli en mycket begränsad sektor för inhämtande av statistik inom det nya begreppet offentlig statistik. Det har rätt länge talats om att man skall kunna använda kvalificerade urvalsundersökningar. Om Richard Ulfvengren tänker efter litet -- och det fick han chansen till, eftersom han inte hann att begära replik på Olle Schmidts anförande --, måste han ändå inse att bostadssektorn och byggnadssektorn i Sverige har en mycket stor betydelse för vår ekonomis förmåga att fungera och växa, vilket vi märker inte minst i dag. Dessa sektorer befinner sig i en stark omvandlingsprocess. Vi vill driva fram ökad konkurrens och flera aktörer. Då måste det självfallet finnas tillgängligt ett väsentligt informationsunderlag för att aktörernas skall få möjlighet att fungera i en marknad under omställning. Även om jag inte tror så mycket på partiinterna utredningar -- de fungerar nog mest som svepskäl --, tycker jag att Richard Ulfvengren skall informera de icke tillstädesvarande ledamöterna i finansutskottet och dess suppleanter från Ny demokrati om att det finns en och annan klok synpunkt utifrån marknadsliberal utgångspunkt, som det finns skäl att överväga. Ni i Ny demokrati skulle kanske kunna ha en diskussionsafton kring detta och sedan återkomma med en ståndpunkt som utifrån enskilda människors integritet är restriktiv, men som är konstruktiv utifrån marknadsekonomiska synpunkter. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Bengt Wittbom sade att jag egentligen borde vara nöjd med detta betänkande. Jag får väl vara det då, om nu folk och bostadsräkningarna på sikt kommer att försvinna. Bengt Wittbom sade att tidsperioderna skall bli längre och att man inte skall fråga ut enskilda personer. I så fall är det ju ett framsteg. Jag har fått som jag vill, och då är jag jättenöjd. Bengt Wittbom nämnde också urvalsprinciper och att man kan utnyttja SIFO och andra speciella företag som sysslar med statistik. Det går alldeles utmärkt att inhämta de uppgifter man behöver från byggnadsföretagen. Jag kommer själv från Skanska, som är en inte helt oviktig part på det området. Jag tror att de företagen kan lösa detta genom att konkurrera med andra företag om viktig information. Men okej, det börjar bli sent. Alla behöver nog äta och sova snart. Olle Schmidt frågar om vi vill ha mer eller mindre kontroll. Vi vill självfallet ha mindre kontroll. Men regeringen tycks ju börja i fel ände i vissa frågor, och därför har vi fått reagera med ganska lustiga eller kontroversiella förslag, t.ex. vad gäller prislapparna. Inte vill vi egentligen ha en lag på att det skall finnas prislappar. Först vill vi ha fri konkurrens, så att folk på så sätt kan få en prisreglering. Men till dess har vi tvingats inta den här ståndpunkten. Det tror jag alla förstår. Så fort det är fri konkurrens kommer vi att motionera om att man skall ta bort lagen om prislappar. Bert Karlssons och Widar Anderssons förslag om ett lägenhetsregister var också uppe på tapeten. Inte heller det är någon drömsituation, men när det finns uppgifter om att 40 personer lyfter bostadsbidrag på samma adress i Stockholm utan att ens bo där måste man kanske ta till sådana tråkiga initiativ som regleringar. Det är alltså ett sätt att röja upp i djungeln av felaktigheter. När det är röjt tar man bort bestämmelserna igen. Så måste man ju kunna jobba.

Herr talman! Som det mycket tydligt står i betänkandet är den här formen av folk och bostadsräkning på väg att avvecklas. Om detta är vi överens. Richard Ulfvengren är så generaliserande. All form av uppgiftslämning är inte negativ. Jag har under ett antal år sysslat med kommunalpolitik, och det är då faktiskt ganska bra att veta hur folk vill ha det. Det är också positivt, eftersom man då kan se till att man bistår människor och eftersom man kan planera. I alla sammanhang behöver det inte vara negativt. Forskarna kan också ha användning av uppgifterna, jag tycker att Richard Ulfvengren kan erkänna det. Däremot kan Richard Ulfvengren inte komma så lätt undan när det gäller lägenhetsregistret. I den motion som Richard Ulfvengren tydligen supporterar står det uttryckligen: Vid en avvägning mellan skälen -- alltså integritet kontra kontroll, för och emot -- kommer vi fram till att fördelarna med systemet överväger och att det bör prövas. Helt plötsligt säger Richard Ulfvengren att det verkliga snokandet är bra, att ändamålen helgar medlen. Jag tycker inte att det är hederligt. Jag tror att människor i så fall har lättare att svara på folk och bostadsräkningen -- vilket för övrigt väldigt många människor gjorde -- och att de tycker att det är mer legitimerat än den här typen av snokande. Jag tycker inte att Richard Ulfvengrens argument och resonemang håller. Det är ologiskt.
Herr talman! Jag skall försöka slingra mig. Jag tänker inte stå och diskutera Bert Karlssons och Widar Anderssons motion om ett lägenhetsregister, eftersom det är folk och bostadsräkningen vi skulle tala om. Olle Schmidt sade att det är ganska bra att veta hur folk vill ha det, men jag menar att det är ganska bra att veta om folk vill veta hur folk vill ha det. Olle Schmidt säger att han som kommunalpolitiker vet att det är bra att veta vad folk vill ha, men går folk med på det? Kan man inte någonsin fråga folk om de godkänner de här sakerna? Jag sitter med i datalagsutredningen, och vi tittar just på de här frågorna, om man skall kunna inhämta uppgifter utan den enskildes godkännande, osv. Att skicka ut ett frågeformulär är jättebra, men kan man sedan hota med att folk skall få böta om de inte lämnar in det? Jag är medveten om att vi nu har släppt det gamla. Vi är ju dessutom på samma sida, så varför bråka vidare om detta?

Herr talman! Är det några som har anledning att vara nöjda så är det vi moderater, Richard Ulfvengren. Vi har under många år drivit den principiella frågan på vilket sätt staten och det offentliga skall utnyttja sin exklusiva rätt att i det nationella intresset och i ekonomins intresse insamla och hantera information om juridiska och enskilda personer. I denna fråga är vi nu på väg mot en förändring till något som för en fri ekonomi och en demokrati är korrekt. Jag håller med om att det börjar bli sent på kvällen, och det märks möjligen litet grand i argumentationen. Det vore ändå bra om Richard Wachtmeister -- när han nu dyker upp igen -- att slutsatsen av den här debatten är att vi både inom Ny demokrati och bland regeringspartierna borde vara ganska nöjda med den situation som nu har uppstått. Vi är nu på väg att skapa ett system och principer för offentligt inhämtande av uppgifter, ett system som är väl i klass med och kanske bättre än systemen i många andra västerländska demokratier och marknadsekonomier. Jag har tidigare inte velat ta upp frågan om ett lägenhetsregister, men det för naturligtvis tanken långt. Det är förstås upp till Ny demokrati att litet grand tänka igenom detta. I den här riksdagen utgår vi nämligen från att det bakom varje praktiskt förslag ligger en principiell värdering, och vi antar att det också är fallet vad gäller Ny demokratis förslag.

Jag tror också att er valrörelse 1994 kommer att innehålla något helt annat än ett staplande av ölbackar. Då kommer ni att få förklara er för en allmänhet som vill ha mer frihet och inte mer regleringar.
Herr talman! Lägenhetsregistret tycks vara intressant, och jag förstår att det är väldigt kontroversiellt. Men vi är ett konstruktivt gäng, som gärna kommer med nya förslag om inte de första duger. Kan då Bengt Wittbom ge något annat smart förslag på hur man kommer åt att 40 personer, varav några bor utomlands, lyfter bostadsbidrag på samma adress utan att bo där? Det är en problematik, och här kommer vi med ett förslag. Vi tänker ju stanna här några år, så vi kanske successivt kan förbättra förslagen och komma runt de problem som Bengt Wittbom belyser. Vi står i alla fall för våra förslag, även om jag nu har svårt att tala för ett förslag som Bert Karlsson som enskild riksdagsman har lagt fram. Till skillnad från er andra står vi för motionerna och yrkar bifall till dem. Ni avstyrker ju alla motioner. Det spelar ju ingen roll vad man föreslår, om motionerna sedan alltid blir avstyrkta.
Herr talman! Jag kan tänka mig många andra förslag på hur man skall hålla kontroll på att det inte sker missbruk av bostadsbidrag och andra bidrag. En grundläggande utgångspunkt skulle t.ex. kunna vara att driva en liberal och marknadsliberal politik, som innebär mindre bidragsberoende och större möjligheter för enskilda och familjer att betala sina kostnader. De myndigheter som lämnar bidrag -- när det gäller bostadsbidrag rör det sig alltså om kommunala myndigheter -- måste dessutom naturligtvis se till att bidragen inte missbrukas. Men vi skall väl inte gå in i någon sorts Gosplan-system med ett nationellt lägenhetsregister? I så fall skall vi säkert också ha ett verk som kontrollerar det, och så skall vi ha chefer, och så skall vi ha byråkrati. Jag måste fråga Richard Ulfvengren: Var det av denna anledning ni ville komma in i Sveriges riksdag, och var det med det förtroendet från väljarna som ni kom in i Sveriges riksdag? Det här blir ju ett verk till eller en byråkrati till. Då måste jag fråga Richard Ulfvengren: Vilka av ölbackarna var det? Jag var på några möten, och jag såg ingen som flyttades från den privata till den offentliga sektorn. Det kanske Richard Ulfvengren kan förklara.
Herr talman! Ja, nu är vi inne på ölbackar, och det börjar bli riktigt kul -- det är som i valrörelsen. Vi har kommit väldigt långt från statistiken. Vad skall man kommentera? Jag vet inte om jag vill säga någonting om det. Nej, jag avstår -- jag tycker att det är larvigt.

Herr talman! För några minuter sedan sade Richard Ulfvengren att han var på samma sida som Olle Schmidt. Det är möjligt, men jag undrar: På vilken sida är Richard Ulfvengren? Han sade också att ''vi står för våra motioner'', men han ville inte diskutera Bert Karlssons motion, därför att ''nu diskuterar vi folk och bostadsräkningarna''. Men Bert Karlssons motion handlar om ett lägenhetsregister, och inför FoB 90, FoB 85 och FoB 80 diskuterades just möjligheten att gå över till och använda registerbaserad verksamhet. Det förutsatte att man hade ett lägenhetsregister, och det förutsatte i sin tur att man lämpligen hade ett byggnadsregister. Det här hänger alltså ihop. När man nu från Ny demokratis sida säger att ''vi står för våra motioner'', undrar jag: Står man för Bert Karlssons motion om att bygga upp ett lägenhetsregister? Nu är det inte alls så dramatiskt, därför att för halva bostadsbeståndet finns det i princip även ett lägenhetsregister. I varje småhus är det vanligen en lägenhet, och dem har vi reda på. Vad det handlar om är alltså flerfamiljshus. Min fråga kommer tillbaka: Står Ny demokrati fullt ut för Bert Karlssons motion? Då har man löst en viktig del för att klara de framtida folk och bostadsräkningarna, fast genomförda på ett annat sätt. Jag återkommer till forskningen: Hur skall man koppla yrkeskomponenten till lägenheten? Kan man klara det på ett smidigt och bra sätt, har man fått ett underlag för att bl.a. forskningen och många andra skall kunna göra viktiga rön med hjälp av den statistik som kan produceras. Min fråga till Richard Ulfvengren är alltså: Hur är det med forskningen? Hur tänker ni se på den? Säger ni ''ut med forskningen'' på samma frejdiga sätt som ni agerar? Det ligger mycket i det som Bengt Wittbom och Olle Schmidt har sagt. Och nu kommer vi till kärnfrågan: Står ni upp för att ni vill vara med och skapa ett lägenhetsregister och lösa problemet med att få in yrkeskomponenten i sammanhanget? Då är vi nämligen många på samma sida.
Herr talman! Per Olof Håkansson vet att det inte var en partimotion från vare sig hans eller mitt håll, utan det var en motion av Widar Andersson från hans håll och Bert Karlsson från mitt håll. De får diskutera den motionen inför kammaren, och de får stå för den. Det är ett intressant förslag i en övergångsperiod, tills man har rett ut de här reglerna. Vi är också för mindre bidrag och lägre skatter i det här landet -- Per Olof Håkansson vet att vi jobbar för det. Vi har t.ex. föreslagit behovsprövade barnbidrag, och man kan väl tänka sig även behovsprövade bostadsbidrag. Det är en mycket intressant tanke. Per Olof Håkansson frågar om forskningen igen och talar om yrkeskomponenten -- det är ett bra ord -- kontra lägenheten. Jag må vara dum eller blåögd, men jag förstår inte vad som är viktigt med en sådan forskning, dvs. att koppla olika yrkeskategorier till olika storlekar på lägenheter. Det verkar helt absurt.

Herr talman! Jag vill bara säga till Per Olof Håkansson att han och socialdemokraterna inte förträder riktigt samma försvarslinje som vi moderater nu har argumenterat för vad gäller Ny demokratis ståndpunkter. Jag vill bara markera det, herr talman. Sedan vill jag kommentera Richard Ulfvengrens sätt att hantera partiståndpunkter i Sveriges riksdag. Det är så, om Richard Ulfvengren inte känner till det, att det finns flera möjligheter för enskilda partiföreträdare i Sveriges riksdag att föra fram och driva ståndpunkter. Den grundläggande rättigheten och skyldigheten som man har som enskild, vald riksdagsledamot är rätten att motionera och väcka förslag i Sveriges riksdag. Den rätten är betydelsefull, därför att den lägger grunden för varje enskild ledamots möjlighet att påverka sitt parti att inta ståndpunkter i de frågor som han själv arbetar för, som han tycker är viktiga eller som han har i uppdrag att arbeta för från sina väljare, för att få genomslag för förändringar i den riktningen. Det är reglerna i det svenska parlamentet, konstituerade av den svenska valordningen. Därför får ni i Ny demokrati bestämma er för vad det nu är som gäller som Ny demokratis ståndpunkter.

Att Richard Ulfvengren då får stå till svars för dem är också en del av parlamentarismens och demokratins konsekvenser. Jag får stå till svars för saker som Moderata samlingspartiets partiledning för till torgs, och Richard Ulfvengren får stå till svars för uppfattningar som Ny demokratis partiledning för till torgs. Det går inte att bara schackra med detta.
Herr talman! Jag står gärna för våra motioner, och det borde ni göra i alla partier i större utsträckning än vad ni gör. Vi yrkar ju bifall till motioner som ni själva yrkar avslag på. Jag vill komma tillbaka till den punkten. Väcker man motioner här i riksdagen är det väl inte för att påverka sitt parti att sedan komma med partimotioner, utan det är väl för att man som riksdagsman vill få igenom en viss fråga. Jag har ett exempel med en riksdagsman som är ute hos yrkeskategorin fiskare, och han står bredvid en kille med sydväst och säger att ''jag har motionerat om bättre villkor för dig''. Sedan avstyrker han samma motion i sitt utskott. Det är fullkomligt barockt. Man kan motionera på sina partistämmor om man vill påverka sitt parti. Jag kanske är oinformerad, men jag trodde att man väckte em motion i riksdagen därför att man vågade driva den politiken fram till dess att motionen klubbades i kammaren, så att den åtminstone fick en röst. Det kanske är en missuppfattning, men jag lär mig gärna.
Herr talman! Då kanske Richard Ulfvengren kan informera mig om något annat sätt i Sveriges riksdag att åstadkomma faktiska förändringar ute i samhället än att samla majoritet för en uppfattning bland ledamöterna i denna kammare, och då i grunden i den egna partigruppen.
Herr talman! Nej, jag tror bara att motionerna skulle få större kraft om man vågade stå för dem ända fram. De skulle leda till mera förändringar ute i samhället om de nådde fram hit med en röst än när de avvecklas redan i utskotten. Det är det som jag har synpunkter på. Jag kommer utifrån, och jag tycker att det känns löjligt att jobba på det viset att man väcker 2 500 motioner, att de flesta klubbas bort men att några överlever med positiva skrivningar. Jag är bara kritisk mot det systemet, och det har inte så mycket med statistik att göra. Jag ber om ursäkt, herr talman, för att jag bytte ämne. Bert Karlsson är här nu, och han kanske kan begära ordet och berätta om sina bostadsregister.
Herr talman! Tydligen har lägenhetsregistret varit på tal, och jag förstår att ingen förstår det. Men jag tror att vanliga arbetare också har otroligt svårt att förstå varför man inte gör någonting åt de 25 000-- Jag har hotat med att lära varenda svensk att göra på samma sätt. Man har löst det här i Finland och Danmark, och där finns faktiskt inte de stora problem som finns i Sverige. Ett lägenhetsregister är inte menat som ett register att försöka jaga folk med. Det är däremot till för att bevisa att människor medvetet ljuger. Detta är ett förslag som kommer från skatteförvaltningen. Den som är pappa till förslaget är faktiskt en moderat. Det är därför förvånande att moderaterna över huvud taget kan kritisera det. Jag tycker att det är otroligt förvånande att Socialdemokraterna, som ju står för rättvisa, inte alls har förstått vad det handlar om. Jag hoppas att jag inte skall behöva lära ut detta till en miljon företagare i Sverige, eller till två miljoner, så att de kan utnyttja det här fifflet och förorsaka förluster på ca 5 miljarder per år.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att det här tar litet tid. Kan inte Bert Karlsson tänka sig andra och mindre centraliserade system för att klara ut detta, t.ex. att utgivande myndigheter håller hygglig kontroll på att de som mottar stödet inte missbrukar det? Det måste vara bra mycket enklare än att upprätta ett centralt lägenhetsregister. Jag tror t.o.m. Bert Karlsson kan tänka sig hur ett sådant register skulle kunna användas och utnyttjas om det kommer i händerna på andra än dem som har samma värderingar som vi som står för frihet, demokrati och marknadsekonomi.
Herr talman! Ja, nu har vi fått förklaringen till varför Richard Ulfvengren var så debattglad. Det handlade om att i någon mån filibustertala så att Bert Karlsson kunde komma hit. Det var ju bra. Det lyckades, och det skall Richard Ulfvengren ha beröm för. Men å andra sidan har vi nu också fått en möjlighet att få reda på var Ny demokrati står i lägenhetsregisterfrågan. Lägenhetsregister är inte så dramatiskt, och vi socialdemokrater är definitivt inte emot ett lägenhetsregister och har egentligen under ganska lång tid försökt att skapa ett sådant. Det finns, som jag tidigare sade, ett lägenhetsregister för halva bostadsbeståndet. Småhusregistret är ju i princip ett lägenhetsregister. Det handlar alltså om att lösa problemet med flerfamiljshusen. För att kunna bygga upp ett bra lägenhetsregister måste man, säger experter som kan det här, ha ett byggnadsregister. Under ganska lång tid har man försökt lösa och finansiera de tekniska och andra problem som är förknippade med att skapa ett byggnadsregister. Nu tycks alltså ett byggnadsregister vara på väg. Med den ordningen bör man kunna arrangera kommande folk och bostadsräkningar till att bli registerlösningar. Då uppstår och kvarstår frågan: Står Ny demokrati fast vid Bert Karlssons förslag om att etablera ett lägenhetsregister, och hur står det i samklang med förslaget i reservation nr 2 som är knuten till finansutskottets betänkande 22? Där sägs att framtida folk och bostadsräkning inte skall genomföras. Detta kommer nu att bli huvudfrågan för debatten. Det finns nämligen ett klart motsatsförhållande mellan förslaget i Bert Karlssons motion om att etablera ett lägenhetsregister och förslaget i reservation nr 2. Jag skall med spänning åhöra hur detta kommer att sluta.
Herr talman! Jag tycker det är strongt att Bert Karlsson har kommit hit denna sena timme. Om Bert Karlsson har lyssnat till diskussionen på sitt rum har han hört att den handlat om att Ian Ulfvengren, ihärdigt har kritiserat folk och bostadsräkningen och hävdat att den är integritetskränkande. Richard Ulfvengrens anförande saknade inte överord, om jag uttrycker det så. Det var i detta sammanhang som vi tog fram denna motion, och jag dristade mig till att citera litet grand ur den. I stället för att vila på integritetskraven säger Bert Karlsson tillsammans med Widar Andersson entydigt att de får vika. Det är i det här sammanhanget viktigare med kontroll och regler. Det var bara det jag ville påpeka. Det stämmer inte med den mycket ihärdiga och intensiva kritik ni har riktat mot folk och bostadsräkningen i detta sammanhang. Det som Ian Wachtmeister och Richard Ulfvengren har sagt stämmer inte med detta vare sig ideologist eller rent logist och praktiskt.
Herr talman! När det gäller frågan om lägenhetsregister har vi försökt att påvisa den brist som finns i samhället. Det finns ett antal människor som fifflar -- och jag har här nämnt François Bronett som ett bra exempel, han har nämligen inte betalat skatt under 30 år -- och det kan inte vara acceptabelt. Jag frågade helt enkelt dem som kan det bäst: Hur kan man göra för att komma åt detta? De kom med förslaget och sade: Det här är enda möjligheten med den lagstiftning vi har i dag. Däremot hänvisar man både till Finland och Danmark, där man tydligen har löst det här problemet. Finns det ett annat system ställer jag självklart upp på det. Men jag kan fortfarande inte acceptera att en så stor grupp i det svenska samhället smiter från skatten. Det hoppas jag att inte någon här vill ställa upp på. Jag förstår att detta kan krocka med krav från andra håll. Det behövs inte register i onödan, men i det här fallet måste jag säga att detta är oerhört viktigt om vi skall få svenska folket att betala skatt. Annars struntar folk i att betala skatt. Alla kommer till slut att fuska, precis som Stockholm Taxi i dag. Det finns snart icke en ärlig taxiförare, eftersom han inte kan vara ärlig. Han måste överleva, och därmed tvingas han också till att fuska.
Herr talman! Det är svårt att att vara praktiker och värderingsföreträdare på en gång. Det är ibland svårt att få de egna grundvärderingarna att passa verkligheten. Jag tycker att det är litet märkligt att Ny demokrati och Bert Karlsson gjorde en valrörelse där ni framställde er som kanske de ivrigaste och mest ambitiösa företrädarna för frihet, integritet, minskning av offentlig sektor, mindre offentlig makt och mer utrymme för enskilda människor. Bort med de stora elefanterna, låt de fria företagsblommorna blomma!, eller vad det nu var för någonting. Nu föreslår en ledande företrädare för detta parti i Sveriges riksdag för att lösa ett problem, som enligt Bert Karlssons egen definition här i talarstolen kanske rör 30 000, 40 000 människor som missbrukar systemet, en lösning som innebär att vi skall skaffa oss ett lägenhetsregister som omfattar, såvitt jag förstår, varje boende svensk. Det måste väl vara på det sättet? Man kan ju fuska med bostadsbidrag i småhus också. Det går ju alldeles utmärkt. Bert Karlsson: Det gäller inte bostadsbidrag. Jo, det kan man väl göra? Jaså, inte det. Så man kan inte uppbära bostadsbidrag ändå? Jag skulle vilja ställa en fråga till Bert Karlsson. Jag var och tittade på Bert och Ian när ni flyttade ölbackar. Vilken ölback var det ni flyttade från privat sektor till till offentlig sektor som motsvarar den nya byråkrati som måste byggas upp eller den byråkrati som inte skall tas bort för att skapa och upprätthålla detta bostadsregister? Nu säger Bert Karlsson att ni kan tänka er andra lösningar. Innebär det att ni backar från förlaget, eller att Bert Karlsson backar? Vem som står för förslaget är ju inte alldeles klart, om det är Ny demokrati eller Bert Karlsson med medmotionär. Innebär detta att ni backar från förslaget?

Herr talman! Det är svårt att diskutera, när ni inte ens förstår vad det handlar om. Det är skattefusk i första hand, och sedan är det fusk med bostadsbidrag också, men skattefusket är den stora biten där det är fråga om mycket pengar. Kan man komma med ett annat förslag, då säger jag omedelbart ja. Men tydligen har fusket varit känt i 30 år, och Sveriges riksdag har fortfarande inte gjort någonting, trots att både Finland och Danmark har lyckats lösa problemet. Det måste väl finnas några möjligheter även för Sverige att klara av den här saken. När vi diskuterade register i valrörelsen, pratade vi om onödiga register, båtregister t.ex. Det hävdades att man lättare kom åt båtarna om man kunde numren på dem, men jag tror inte att man klarar av att leta efter nummer på båtar, måste jag säga. Och det finns många andra undersökningar -- man skulle ha reda på kakelplattor hit och dit, om en person hade varit sjuk och var han hade varit sjuk, osv. Det var sådana grejer som vi protesterade mot. Som vanlig löntagare kräver man att ett system skall vara rättvist för alla. Den vanliga löntagaren kommer inte undan skatt. Hälften av bostäderna i Sverige är registrerade på det sätt som jag talar om, så jag förstår inte varför det skulle vara så fruktansvärt att göra ett register över den andra hälften av lägenhetsbeståndet. Det är inte meningen att man skall missbruka registret och använda det på annat sätt än för att skattemyndigheterna skall kunna gå in och kontrollera att den som står för deklarationen verkligen talar sanning. Som det nu är, kan man skoja med myndigheterna. Man kan säga att man bor i Frankrike, fast alla känner till att man bor på en adress i Stockholm och har gjort det under tio, tjugo eller trettio år utan att någon reagerar. Jag tycker att det är ofattbart hur någon kan protestera mot kravet att alla här i landet skall bli skyldiga att betala skatt.
Herr talman! Det låter som en snusförnuftig ståndpunkt. Jag skulle vilja fråga Bert Karlsson hur han ställer sig till någonting som heter FAS 90, som både ni och vi moderater är motståndare till. Utgångspunkten för FAS 90 är att motverka fusk med sjukförsäkringen, som också är utgivande av skattebetalarnas pengar. Är ni för eller emot FAS Sedan skulle jag vilja säga, herr talman, att jag tycker att jag ser en mycket mer konstruktiv väg att motverka missbruk av utgivande av skattebetalarnas pengar, och det är att minimera utgivande av skattebetalarnas pengar och framför allt behovet för enskilda människor att motta utgivande av skattebetalarnas pengar. Det kan vi göra t.ex. genom att konsekvent sänka skatter och minska bidrag och göra enskilda människor mer kapabla att genom eget arbete försörja sig på en egen inkomst. Sedan skulle jag bara som en slutkommentar vilja säga att jag tycker inte att vi i Sverige har brist på register. I vårt land har en växande offentlig sektor, framdriven av en politisk uppfattning ledd av socialdemokratin, som trott att samhället och offentligheten på ett bättre sätt tar ansvar än vad enskilda människor gör, tagit på sig större och större ansvar. Det synsättet behöver register, behöver kontrollsystem, behöver bidragssystem. Min samhällssyn, vår samhällssyn, den nuvarande regeringens och som jag uppfattat det även Ny demokratis samhällssyn är att vi inte skall öka antalet register för kontroll i det svenska samhället. Vi skall i stället minska motiven för att ha kontroller, och i de fall och inom de områden där det ändå är nödvändigt i solidaritetens namn att hjälpa andra människor skall vi se till att kontrollen fungerar. Slutgiltigt, herr talman, tänkte jag bara fråga: Hur hade Bert Karlsson tänkt sig kontrollera utgivandet av de behovsprövade barnbidragen? Vilken ny offentlig byråkrati behövs för det? Och vilken ölback var det? Jag tror nog att Bert Karlsson glömde flytta en och annan ölback åt andra hållet i parkerna under valrörelsen 1991. Men nästa gång, Bert Krlsson, blir det väl en del flyttande av backar åt andra hållet, för att kunna ta ansvar för de ståndpunkter som Ny demokrati har intagit här i kammaren under valperiodens gång.
Jag erinrar om att kammaren nu diskuterar finansutskottets betänkande om statistikfrågor.
Jag får erinra om att diskussionen gäller finansutskottets betänkande om statistikfrågor.
Herr talman! Att undvika fusk med barnbidragen är ganska enkelt. Det finns ett kanadensiskt system som fungerar alldeles utmärkt och som innebär att man gör avdrag på sin deklaration. Så det problemet är ganska lätt att lösa. Men jag förstår att moderaterna inte alltid anammar sådana goda idéer. Jag hävdar fortfarande att om vi accepterar att en del människor, med François Bronett i spetsen, håller på som de gör, då har vi kvar detta orättvisa samhälle. Men tala då om för alla att dessa möjligheter finns! Det skall inte vara en viss liten grupp som kommer på de här idéerna och utnyttjar dem och skrattar åt myndigheterna. Kom med ett konstruktivt förslag till hur vi skall åtgärda det här! Jag kan inte sitta i Sveriges riksdag och se hur människor fortsätter med det här myglet. Jag skulle vilja uppmana föregående talare att komma till mig och tala om hur vi skall skattskriva François Bronett. Går det att ordna den saken, så skall ni slippa mig här i riksdagen.
Herr talman! Jag har inget som helst önskemål att slippa Bert Karlsson i riksdagen. Jag tycker att det förhållandet att Bert Karlsson är vald av svenska folket är motiv nog för att han finns här. Men Bert Karlsson får acceptera att hans uppfattningar faktiskt diskuteras här i kammaren. Jag är alldeles övertygad om att vi skulle kunna fylla landet med offentlig byråkrati, om vi importerade vartenda register som Bert Karlsson kan hitta borta i krokarna och som faller honom på läppen. I Tyskland och i Frankrike kan man hitta många register, Bert Karlsson. Frankrike är historiskt traditionellt en centralstyrd stat. Det här är min sista replik, herr talman. Jag tänker inte säga mer än att det finns ett mycket omfattande, väl genomarbetat, i dag icke utnyttjat allomfattande registersystem som vi kan ta över. Det är det som en viss centralmakt öster om oss lämnade efter sig när den föll och som ingen av arvtagarna i de nya demokratierna där vill ha. Vill man i Sverige ha register, Bert Karlsson, så är tillgången oändlig. Men det vill inte den här regeringen ha, och det vill inte den här riksdagsmajoriteten. Vi vill skapa större frihet och oberoende och möjligheter för enskilda människor att ta ansvar, minska register och kontroll och styrning från offentliga myndigheter. Då får man inte falla till föga för första bästa tillfälle att införa nya register och ny byråkrati. Vi ses i folkets park nästa valrörelse, Bert Karlsson! Det skall bli kul att se åt vilket håll ni flyttar ölbackarna då.

Herr talman! Bert Karlsson lade ut en dimridå genom att säga att den här debatten handlar om så väldigt mycket, om skatter och bostadsbidrag och barnbidrag. Men vem är det som har dragit in de frågorna? Jag skall gärna efterkomma talmannens uppmaning och hålla mig till det saken gäller. Jag vill gärna, för att veta var vi står inför den fortsatta diskussionen, få en del ting utklarade med Bert Karlsson. Det lägenhetsregister som Bert Karlsson skall skapa måste självfallet innehålla en upplysning om lägenheten. Sedan måste man, för att nå de syften som Bert Karlsson säger att man skall nå, givetvis registrera och på lägenheten sammanföra individerna i fråga. Då måste man rimligen ha med både personnummer och yrkesbeteckning. Då blir min första fråga till Bert Karlsson: Är det ett sådant lägenhetsregister som avses? Rimligen måste det se ut på det sättet. Min andra fråga är då: Vad är det för skillnad mellan ett sådant lägenhetsregister och det som i praktiken är resultatet av de senaste årens folk och bostadsräkningar? Och hur står ett sådant lägenhetsregister i relation till den motivering som ni har i reservationen nr 2? Såvitt jag förstår finns här en skarp konflikt. De går inte att förena, och rimligen måste ni ta tillbaka motiveringen till reservation 2, för att inte säga ta tillbaka hela reservationen. Jag skall med spänning nu höra om jag för det första har förstått vilken typ av lägenhetsregister som Bert Karlsson vill etablera och för det andra hur Bert Karlsson kommer att hantera den reservation nr 2 som är knuten till finansutskottets betänkande.
Herr talman! Jag tänker inte diskutera varenda detalj. Jag tror att var och en förstår principen. Jag förstår faktiskt inte att Socialdemokraterna kan ha något att erinra mot det här. Man vill ställa upp solidariskt för de svaga i samhället samtidigt som man tillåter ett avancerat skattefusk. Det är likadant med de behovsprövade barnbidragen som vi var inne på tidigare. Socialdemokraterna tillhör tydligen dem som tycker att även miljonärer skall ha barnbidrag för att de kan sätta in pengarna på banken. Jag tror faktiskt inte att den ensamstående mamman har samma åsikt. När det gäller de s.k. registren pratar man om tekniken. Det här började med att vi -- jag och en socialdemokrat, hör och häpna -- frågade skattemyndigheterna hur man kan komma åt det här skattefusket. Vi fick det här förslaget. Dessutom var det en moderat landstingspolitiker som kom med förslaget. Det här är helt förvirrat, att en socialdemokrat och en nydemokrat har lagt fram förslaget. Det här är ganska rimligt mot den som sliter och arbetar och som faktiskt är registrerad till tänderna -- den vanliga arbetaren. Man kan få reda på precis allting. Jag förstår inte att man utan vidare kunde införa att man kan dra skatten direkt på ränteintäkterna. Då är det inga problem att gå in och kolla konton.
Herr talman! Jag vet det. Men det handlar om en del annat som man också har införts när det gäller att kontrollera folk. För rättvisans skull skall alla i vårt samhälle ha samma förutsättningar. Vi skall i så fall ta bort registreringen på villor också.
Herr talman! Jag måste till sist få konstatera att sannolikt är definitionen av innehållet i ett lägenhetsregister modell Bert Karlsson såsom jag sade. Det torde omfatta individ, yrke, personnummer och lägenhet. Att svepa undan detta och säga att det är fråga om teknik, vill jag påstå är struntprat. Faktum är att tekniken här är viktig. Det är innehållet som är det betydelsefulla när man skall bygga upp en statistik.

Herr talman! Bert Karlsson, varenda person som kommer och vill upprätta ett register har motiv och hävdar att det är berättigat. Det kan Bert Karlsson fråga sin kollega Richard Ulfvengren om. Det är minst sagt vanskligt att Bert Karlsson i sin motion tillsammans med Widar Andersson väljer att säga att integriteten inte är det viktiga i det här sammanhanget utan att kontrollen är viktigare. Det var bara den kopplingen som jag ville göra med folk och bostadsräkningen. Jag skulle kunna citera forskare efter forskare och politiker efter politiker som hävdar att folk och bostadräkningen egentligen skulle vara ännu mera detaljerad. Jag tycker dock att det är vår skyldighet -- mot bakgrund av de signaler vi får från våra väljare som tycker att det är integritetskränkande -- att säga stopp och att vi måste försöka få de uppgifterna på något annat sätt. Jag tror att vi skall akta oss för att tumma på de reglerna. Människor i Sverige känner sig genomkontrollerade. Det må vara sant eller osant men de känner så. En sådan typ av register som Bert Karlsson föreslår här utgör ett mycket större mått av individ och integritetskränkning än vad folk och bostadsräkningen någonsin har varit. Jag hoppas att vi inte får en folk och bostadsräkning, och jag hoppas vid Gud att vi inte får det här registret heller.
Herr talman! Alla ställer tydligen upp på de 25 000--30 000 smarta killarna. Det är tydligen viktigare än någonting annat. Jag läste häromdagen om ett parallellfall. Det gällde en man som var dömd för mord. Han lyckades rymma. Med det socialas och sekretessens hjälp fick han t.o.m. ut socialbidrag. Då har det gått för långt. Det tror jag att de flesta skriver under på. Jag är självfallet inte för ett kontrollsamhälle där man kan gå in och kontrollera allt. Det minsta man kan begära är väl att man kan kontrollera att människor betalar skatt i det här landet och att de bor i det här landet. De skall väl inte kunna hyra en lägenhet i Frankrike och säga att de egentligen bor där fast de bor i Sverige och aldrig vistas i lägenheten i Frankrike. Det här måste vara fel. Det spelar ingen roll hur man kommer till rätta med det här. Vi har frågat skattemyndigheten som kan det här, och detta var skattemyndighetens förslag.
Herr talman! Bert Karlssons hela resonemang tycks kretsa kring en enskild person som dessutom namnges. Jag känner inte till förhållandena. Jag tycker måhända att Bert Karlsson inte behöver ge miljontals svenskar ett lägenhetsregister för att komma åt en person. Dessutom lär väl ingen myndighet i världen sväva i okunnighet om att Bert Karlsson hyser dessa tvivel om denna persons ekonomiska mellanhavanden.
Herr talman! Det gäller inte en person. Det gäller ca 30 000 personer, och det handlar om 4--5 miljarder. Vi hade en diskussion om barnbidraget, som var en katastrof för regeringen. Det handlade om 1 miljard, och man påstod att det var en katastrof. Här kan man plötsligt säga att 5 miljarder och 30 000 personer inte är något att bry sig om. Jag hoppas att folk faktiskt börjar använda den här tekniken så att vi får slut på dessa dumheter i Sverige. Då menar jag att fler än 30 000 personer skall göra det.
Herr talman! Per Olof Håkansson som hoppade på mig har gått så det är ingen idé att jag svarar på det han sade.
Herr talman! Jag kan inte undvika att ställa en fråga till Bert Karlsson. När ni flyttade backar i parkerna sade ni väl inte att ni ville in i Sveriges riksdag för att ni där skulle företräda dem som kan det bäst -- enligt Bert Karlssons definition i debatten här i kväll --, nämligen myndigheterna? Det var ju de backarna som ni flyttade bort under valrörelsen. Om Bert Karlsson läser propositionen om förenklad statistikreglering som precis har lagts på riksdagens bord, finner han att de som protesterar och anför kritik mot förenklad statistikreglering är alla de här myndigheterna. Jag är övertygad om att ifall Bert Karlsson körde ett kort seminarium med dem och med lämpliga tidningar närvarande, så skulle han få en utomordentligt omfattande motion att föra fram i Sveriges riksdag. Den skulle då vara baserad på kunskap från dem som enligt Bert Karlssons uppfattning vet bäst. Det skulle gå ut på att införa ytterligare kontroller, uppgiftsinhämtande och reglering av enskilda människors vardag. Men det var väl inte därför ni valdes in i Sveriges riksdag, Bert Karlsson? Det var väl inte för att företräda dem som vet bäst, myndigheterna, utan det var faktiskt precis tvärtom.
Herr talman! Backarna tycks intressera många. Vi tog backarna som exempel i valrörelsen för att politikerna också skulle förstå vad vi sade. Men backarna räckte tydligen inte för att ni skulle förstå. i sade i det sammanhanget att vi skulle minska skatten. Vi har 5 miljarder att hämta hem här. Jag tror att alla som valde in oss också skulle ställa upp på kravet att alla som bor i Sverige och tjänar sina pengar här också skall betala skatt. Moderaterna tycks inte ens internt vara överens om detta. Det här förslaget kommer, som jag har sagt tidigare, från en moderat landstingspolitiker. Jag tror att han kan ganska mycket om skatter. Han jobbar nämligen i skatteverket.
Herr talman! Man kan säga mycket i Sveriges riksdag, och man får nästan säga precis vad som helst. Men man får då acceptera att bli emotsagd. Inte var det för politikernas skull ni flyttade backar. Det var inte politikerna som var i folkparkerna. Det var väljarna som var i folkparkerna, och det var därför ni blev invalda i Sveriges riksdag. Inte pratade ni då -- i alla fall inte på de möten då jag lyssnade på er -- om att ni skulle in i riksdagen för att sedan kanalisera myndigheternas uppfattning i olika frågor eftersom de vet bäst. Det var precis tvärtom. Det är därför som vi nu håller på med den här sena diskussionen. Byter man fot för ofta får man finna sig i att det hela diskuteras. Jag trodde att Ny demokrati valdes in i Sveriges riksdag för att arbeta för mindre kontroll och regleringar, mer frihet, sänkta skatter, ökade möjligheter för enskilda människor att med bibehållande av större delen av sina inkomster bli mindre beroende av bidrag och kontroll och uppgiftsinhämtande från myndigheter. Jag hoppas att det är så. Men det kan man inte angripa genom att liera sig med alla dessa myndigheter.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Moderaterna står på samma sida som de 30 000-- 40 000 som fuskar med skatten. Det är tydligen viktigare att försvara deras ära än att se till att vi får in dessa pengar, så att vi exempelvis kan ge fattigpensionärerna en miljard, som de behöver. Även Moderaterna snackade om det i valrörelsen. Bengt Wittbom påstår att backarna var till för publiken. Men publiken hade nog förstått om vi hade förklarat på vanligt sätt. Det var till för att sådana som Bengt Wittbom också skulle förstå att det faktiskt är så illa ställt med Sverige. Det har tydligen inte Bengt Wittbom förstått. Då hade han insett att vi behöver dessa 5 miljarder, som ingen över huvud taget tycks bry sig om. De pengarna behöver vi till pensioner, till barnfamiljer osv. Det finns ett oerhört stort behov av dessa pengar. Det finns ingen anledning att dessa människor skall kunna fortsätta på detta sätt. Det var någon som irriterades av att jag tog upp ett exempel. Det är det mest skrämmande exemplet. Han har också sprungit i riksdagshuset och på departementen. Han har varit mycket välkänd för att han hade en benägenhet att dela ut fribiljetter hit och dit. Det är möjligt att Bengt Wittbom också har fått det, så att han tycker att han har ett särintresse att ta till vara. Jag tycker att det är oerhört fräckt att bara nonchalera 5 miljarder kronor från dessa 25 000-- 30 000 personer. Enligt myndigheterna kan det vara många fler. Man tar inte till i överkant när man säger att de är 25 000. Jag tycker att det är skrämmande att man hela tiden gömmer sig bakom detta att det är ett register och det fruktansvärda som kan hända om vi plötsligt får ett lägenhetsregister.
Herr talman! Nu passerade Bert Karlsson gränsen. Jag sitter inte i Sveriges riksdag för att försvara några särintressen. Herr talman! Ursäkta mig för jag kanske nu också passerar gränsen. Är det någon som har gjort sig känd för att företräda egocentrererade särintressen i Sveriges riksdag, är det Bert Karlsson. Slut på den delen. Herr talman! Bert Karlsson må förlåta mig, och kanske andra i debatten i riksdagen, att vi tar upp detta med backarna. Vi hade ingen aning om att de var ämnade som pedagogiskt instrument för att förklara för oss politiker, som Bert Karlsson uttrycker det, hur det egentligen står till i samhället. Väljarna uppfattade det nog som ett enkelt sätt att förklara i vilken riktning Bert Karlsson och Ny demokrati ville förändra Sverige. Efter dagens diskussion är det bara att konstatera: Ni lurade skjortan av dem. Det tillstår Bert Karlsson här i riksdagsdebatten. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Dessutom tror jag inte att Bert Karlsson satt på sitt rum och lyssnade när Richard Ulfvengren svarade för debatten för Ny demokratis del. Richard Ulfvengren erkände rakt upp och ned att Ny demokrati eller Bert Karlsson eller vem som nu står för vad i detta parti, nog faktiskt hade fel på ett antal punkter. Det kan vi lämna därhän. Jag har suttit i Sveriges riksdag ett antal år. När jag besökte Bert Karlssons och Ian Wachtmeisters valmöte satt jag inte i Sveriges riksdag. Jag är egen företagare, Bert Karlsson. Jag försörjer mig själv. Jag sitter inte här för att försvara egenintressen. Jag sitter här för att försvara svenska folket mot registerentusiaster, kontrollentusiaster och byråkratientusiaster, som faller för kortsiktiga åtgärder och är beredda att stödja en utveckling i Sverige av den modell som jag tyvärr tycker att Bert Karlsson representerar, sedan Bert Karlsson kom in i riksdagen. Jag tycker att det är synd. Herr talman! Nu tycker jag att vi avslutar denna debatt, Bert Karlsson. Det finns regler i riksdagen. Man uppträder hyfsat mot varandra, och man har bra relationer. Då står man inte och misstänkliggör människor, som Bert Karlsson gjorde i sitt sista inlägg. Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus, Bert Karlsson.
Herr talman! Jag vill bara till protokollet få antecknat att jag inte har sagt att Bert Karlsson har fel. Däremot har jag sagt att vissa enskilda motioner som Bert Karlsson har lagt fram får Bert Karlsson själv stå för. Vi finns båda i huset, och Bert Karlsson är alltså här. Jag kan ge mig tusan på att det för de kanske tusen motioner som Moderaterna har lagt fram är svårt att hitta personer som kommit och förklarat alla de enskilda motionerna. Det var det enda jag sade. Men jag har inte sagt att Bert Karlsson har fel. Nu har vi rett ut det. Vi är båda här. Nu tycker jag att vi inte ägnar mer energi åt dessa tomma ölbackar, utan vi rusar ner och får varsin öl innan Strömmen stänger.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 20 behandlas anslag till domstolsväsendet m.m. Det är närmast en självklarhet att inledningsvis konstatera att domstolarna och domstolsväsendet spelar en central och avgörande roll i en rättsstat. Det är dessutom en upprepning när jag tvingas konstatera att det besvärliga arbetsläge som domstolarna har haft under en lång tid fortfarande föreligger, och att det därför finns anledning att med allvar diskutera de frågor som hänger samman med domstolarnas verksamhet. Den tidigare regeringen tillsatte en domstolsutredning, vars uppgift var flerfaldig och så småningom också förminskades. Det skall jag återkomma till. Domstolsutredningen tog sikte på att försöka åstadkomma förslag som innebar en renodling av domarrollen och av domstolarnas arbete. Det finns en rad förslag som för närvarande är föremål för beredning och remissbehandling, och som förhoppningsvis skall kunna leda till lagstiftning här i riksdagen. Då kan domstolarna den vägen få en bättre arbetssituation. Jag tycker också att det är bra att ett enigt utskott är berett att förstärka resurserna för domstolarna, låt vara att det mestadels sker i form av engångsanslag eller mera tillfälliga anslag. Det innebär ändå möjligheter för domstolarna att bättre klara av den arbetsbörda de har. Till betänkandet har från Socialdemokraterna fogats fyra reservationer, till vilka jag yrkar bifall. I den första reservationen framför vi att vi vill ge domstolsverket 6 milj.kr. utöver det anslag som utskottsmajoriteten är beredd att medge. 1 milj.kr. skall gå till ett informationscentrum, som man håller på att bygga upp i Jönköping. På den punkten uttalar sig även utskottsmajoriteten positivt, och man anser att det finns möjligheter till vissa resurssatsningar på detta område inom det befintliga anslaget. Vi har från reservanternas sida en annan uppfattning och vill markera intresset för detta och betydelsen av att man tämligen snabbt kan bygga upp detta informationscentrum, genom att direkt anvisa ytterligare 1 milj.kr. Vi vill öka anslaget för domstolsverket med 5 milj.kr. för att man skall kunna genomföra de planer på utbildning av olika slag som verket har presenterat. En målsättning är tre utbildningsdagar per anställd. I ett omdaningsskede inom domstolsverksamheten finns det naturligtvis behov av fortbildning och utbildning på en rad olika områden. Jag vill i kväll inför kammaren bara erinra om att vi för en tid sedan diskuterade viss förändrad lagstiftning när det gäller sexuella brott mot barn. I det sammanhanget underströks just behovet av utbildning för juristpersonalen. Vi menar att det finns möjligheter att förbättra utbildningsläget om kammaren bifaller den socialdemokratiska reservationen.

Detta är ett arbete som har fortgått. Men i årets budgetproposition skriver statsrådet att man måste avvakta ytterligare åtgärder när det gäller detta delegeringsarbete till dess man har kunnat överväga domstolsutredningens förslag. Vi anser att detta arbete inte behöver stanna upp av det skälet utan att det finns möjligheter att på olika punkter göra dessa förändringar redan nu. Det skulle leda till en bättre arbetssituation för domstolarna. I reservation 3 tar Socialdemokraterna upp frågan om den fortsatta beredningen av domstolsutredningens arbete, närmare bestämt de uppgifter som domstolsutredningen genom ett regeringsbeslut inte fick fullfölja, nämligen att se över domstolarnas organisation. Den efter valet nytillträdda regeringen fann att man hade uppfattningar på dessa punkter kring domstolarnas organisation som gjorde att arbetet i utredningen på den punkten fick avbrytas. Det fortsatta beredningsarbetet inom domstolsväsendets organisation skulle då ske direkt i regeringskansliet. Vi har från vår sida uppfattningen att det är viktigt från allmänna och principiella synpunkter att man har en bred uppslutning kring besluten när det gäller domstolarnas verksamhet, bl.a. organisationen, och att det är viktigt att också beredningsarbetet sker under parlamentariskt inflytande. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten väljer att markera en annorlunda ståndpunkt och tycker att det är bra att regeringen för sig själv bereder detta arbete och att de partier som återfinns bara i riksdagen tids nog får komma in i det arbetet. Det är inte en riktigt bra utgångspunkt för lagstiftningsarbetet kring domstolarnas verksamhet.

I själva verket gäller det frågor av central betydelse för vidmakthållandet av vår rättskultur. Mot denna bakgrund är det naturligt att utskottets arbete präglats av en strävan att nå enighet i principiella avseenden.'' Jag tycker att framför allt den sista meningen är angelägen att framhålla när man diskuterar denna typ av frågor. I reservation 4 tar vi reservanter upp frågan om specialdomstolar och gör uttalandet att det inte finns någon anledning att rent generellt säga att man inte skall ha specialdomstolar. Den nuvarande justitieministern har uttalat sig mot specialdomstolar. Därför är det angeläget för mig att ställa en fråga till Christel Anderberg, som företräder majoriteten. Varför skall man inte ha specialdomstolar? Herr talman!

Jag tycker att det är beklagligt att man enbart så att säga slänger in en motion i vilken man dömer ut det svenska rättsväsendet och vill ha långtgående förändringar men sedan inte bryr sig om saken när den kommer upp till avgörande i riksdagen. Jag kan tolka detta som att han vid en senare genomläsning av motionen har ångrat sig och inte längre vill kännas vid den. Det tycker jag är en tolkning som vi i så fall skall vara glada över om den kan få bli gällande.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 20 finns det, som vi nyss hörde, inte mindre än fyra socialdemokratiska reservationer. Rättsväsendet var inte något välskött pastorat under den tid som Socialdemokraterna satt vid regeringsmakten. Det är en händelse som ser ut som en tanke att de nu, när de befinner sig i opposition och inte behöver ta något ekonomiskt ansvar för sina förslag, plötsligt börjar visa ett så nymornat intresse för domstolsväsendets väl och ve.

Mot bakgrund av den långa debatt som vi har haft här i kammaren i dag om olika utbildningsfrågor, kan man emellertid med visst fog fråga sig om detta är den allra mest brännande folkbildningsuppgiften just nu. Under alla förhållanden vill jag erinra om att justitieministern i årets budgetproposition faktiskt tillför domstolsverket 1,6 miljoner mer än verket har begärt. I sin beräkning av anslaget har hon bl.a. beaktat att det skall vara möjligt för domstolsverket att lämna ett visst bidrag till kostnaderna för att bygga upp ett domstolsväsendets informationscentrum i Jönköping. Utskottets majoritet anser i likhet med departementschefen att detta får vara till fyllest. Vad Göran Magnusson har anfört här har inte föranlett mig till någon annan bedömning. Jag yrkar avslag på motion Ju418 i den delen. När det gäller frågan om renodling och delegering är resonemanget i reservation 2, såvitt jag förstår, inte mycket mer än ett försök att slå in öppna dörrar. Det råder ju bred enighet om att det är mycket angeläget att domstolarna använder sina knappa resurser på effektivast möjliga sätt. Detta kan bl.a. ske genom att domarrollen renodlas, så att domarna får koncentrera sig på sådana arbetsuppgifter som kräver juridisk kompetens, medan andra uppgifter delegeras till kvalificerade domstolsbiträden. Men en sådan verksamhet är ju i full gång. Det talas i budgetpropositionen om att flera försöksprojekt pågår, och de har på intet sätt stoppats i avvaktan på behandling av domstolsutredningens förslag. Bl.a. har domstolsverket nyligen inlett ett större projekt om ändrade arbetsformer i underrätt och överrätt. En väsenlig sak i det sammanhanget är just möjligheten att delegera arbetsuppgifter från domarpersonalen. Mot den bakgrunden har utskottsmajoriteten inte ansett något tillkännagivande från riksdagen vara erforderligt. Den under lång tid successivt ökande mål och ärendetillströmningen till våra domstolar har lett till att arbetsläget blivit ansträngt, som Göran Magnusson påpekade. Under det sistlidna året försämrades det redan dåliga läget ytterligare. Det är därför ytterst angeläget att rationaliseringsåtgärder snarast kan vidtas. Den nya regeringen var således mycket angelägen om att domstolsutredningen skulle kunna komma till skott så fort som möjligt. Det var skälet till tilläggsdirektiven till domstolsutredningen, varigenom uppdraget att se över domstolsorganisationen återkallades. Detta fick avsedd effekt. Domstolsutredningen kunde alltså lägga fram sitt slutbetänkande, Domstolarna inför 2000-talet, redan framåt slutet av förra året. Frågan om domstolsväsendets organisation övervägs nu i departementet från ett brett perspektiv, som departementschefen uttrycker det. Från utskottsmajoriteten sägs det i betänkandet att man i och för sig har förståelse för den socialdemokratiska synpunkten beträffande vikten av ett parlamentariskt inflytande. Med hänsyn till tidsaspekten har utskottsmajoriteten emellertid nöjt sig med att påpeka att det parlamentariska inflytandet inte har uteslutits utan bara senarelagts. Arbetet med översynen av domstolsorganisationen omfattar också frågan om i vad mån specialdomstolar av olika slag skall finnas kvar i framtiden. Jag kan i dag, Göran Magnusson, inte svara på frågan om motståndet mot specialdomstolar. Den borgerliga regeringen har en restriktiv syn på sådana. Men låt oss vänta med att diskutera specialdomstolarnas vara eller icke vara tills det finns ett konkret förslag att utgå från. Jag kan försäkra, Göran Magnusson, att -- som det sägs i motionen -- någon stelbent ändring utifrån någon mer eller mindre ogrundad principiell åsikt kommer det definitivt inte att bli tal om.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

Herr talman! Utvecklingen mot allt fler brott måste brytas för att folk skall kunna känna trygghet i samhället. Det är en central kriminalpolitisk uppgift att förebygga brott, därför det bästa brottet är det som aldrig begås. Det brottsförebyggande arbetet behöver alltså främjas och utvecklas. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete förutsätter att kunskaper och erfarenheter på området utvecklas och sprids, och här är jag helt överens med Kent Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har på det området viktiga uppgifter. Det är bra att det understryks från flera håll. Jag tänker då på t.ex. forskning, utredning och information, som är viktiga. vikten av att forskningsoch utvecklingsarbete inom BRÅ kan bedrivas under tillfredsställande omständigheter. I sammanhanget pekades också på det värde som inrättande av professurer vid rådet skulle ha på forskningen och på rekryteringen av forskare. Man sade då att det här borde beaktas på sikt i det fortsatta budgetarbetet. Förra året motionerades det igen angående inrättande av professurer, också från min sida. I det sammanhanget erinrades i utskottet om tidigare uttalande, nämligen att det här skulle beaktas på sikt. Vid den tidpunkten hade Socialdemokraterna ingen avvikande uppfattning, utan stod bakom detta ställningstagande. Nu när en översyn skall göras av hur resurserna för krimonologisk och kriminalpolitisk forskning, som finns bl.a. vid BRÅ, bäst kan utnyttjas för en högvetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans, anser emellertid Socialdemokraterna att det är rätt tidpunkt för beslut om inrättande av professurer vid BRÅ. Det förvånar mig litet grand, eller rättare sagt är det väl den oppositionsroll som ni nu har. Det förvånar mig därför att när ni hade chansen att inrätta professurerna, gjorde ni inte det. Men att nu vilja besluta om en särskild tidpunkt, när översynen görs, tycker vi inom regeringspartierna är fel. För oss känns det alltså naturligt att frågan tas upp för övervägande i den nu nämnda översynen. Jag har ingen annan uppfattning än den som jag tidigare har drivit -- även motionsvägen --, nämligen att det är viktigt att inrätta professurer vid BRÅ. Vid vilken tidpunkt, det får vi se efter det att den här översynen är gjord. I reservation 2 framhålls att BRÅ:s ställning bör värnas och att BRÅ även fortsättningsvis tillförsäkras erforderliga resurser för ett forskningsoch utvecklingsarbete av hög kvalitet. Såväl i budgetpropositionen som i betänkandet framhålls nödvändigheten av ett väl utvecklat brottsförebyggande arbete. Visserligen kostar detta arbete pengar, men det kostar betydligt mer att inte satsa på det brottsförebyggande arbetet. Därför är det nödvändigt att det bedrivs forskningsoch utvecklingsarbete med inriktning på effektivisering och uppföljning av det brottsförebyggande arbetet. I betänkandet uttalas också att det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs vid BRÅ spelar en stor roll och är viktigt. Vidare framhålls i betänkandet det som Kent Carlsson efterlyser, nämligen att detta arbete även framöver bör bedrivas under tillfredsställande former. Jag tycker därför att ni socialdemokrater med er reservation egentligen slår in öppna dörrer. Något sådant uttalande behövs inte. Det framgår av texten i betänkandet. I reservation 3 framhåller Socialdemokraterna att det går att uppnå goda resultat, och man framhåller vikten av en lokal utvecklad samverkan mot brottslighet. Reservanterna framhåller även att dagens erfarenheter från de lokala brottsförebyggande organen på några orter i landet räcker för att ge BRÅ ett generellt uppdrag att bygga upp sådana organ i landets kommuner redan vid ingången av nästa budgetår. Låt mig då, herr talman, först säga att reservanter och majoritet är överens om att lokal samverkan mot brottslighet är av stort värde. Det visar erfarenheter i utlandet, och det visar även erfarenheter från lokala brottsförebyggande organ och projekt i Sverige. Det blir viktigt att främja och utveckla former för sådan verksamhet. En arbetsgrupp inom regeringskansliet arbetar nu med dessa uppgifter. Gruppen leds av statssekreteraren. Det finns också företrädare för statsrådsberedningen, justitie-, social och civildepartementen, BRÅ, rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen. Denna grupp skall genom samordnade åtgärder inspirera det lokala brottsförebyggandet arbetet och främja utvecklingen av passande metoder för den utvecklingen. Den skall inventera och skapa överblick över skilda centralt initierade insatser, som har brottsförebyggande betydelse. Den skall studera och presentera remissvaren på våldskommissionens betänkande Våld och brottsoffer, där man föreslog inrättande av lokala brottsförebyggande organ. Hur kan man i Sverige tillgodogöra sig erfarenheter från andra länders brottsförebyggande arbete? Det är en annan frågeställning för arbetsgruppen att fundera över. Denna grupp skall även lämna en preliminär utvärdering av de lokala pilotprojekt som bedrivs på fem orter, nämligen Stockholm, Dessa pilotprojekt bedrivs under medverkan av BRÅ och rikspolisstyrelsen. Syftet med dessa pilotprojekt är att erfarenheterna skall kunna användas i resten av landet. En preliminär utvärdering skall redovisas senast den 1 juli 1992. Därefter skall BRÅ svara för den löpande uppföljningen och lämna en slutlig utvärdering senast år 1994. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund för överväganden inom regeringskansliet hur kunskaperna från projektet kan tillgodogöras i hela landet. Det saknas därför anledning, menar vi i majoriteten, för riksdagen att föregripa detta arbete. Jag yrkar därför avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I mitt avslutande inlägg vill jag bara kommentera två saker som Ingbritt Irhammar sade. När det gäller den översyn som skall göras är det klart att vi känner en oro, även om man i ett annat stycke i betänkandet säger att BRÅ skall ha tillräckliga resurser. Vi är oroliga för att den allmänna översynen kan leda till att BRÅ med dess fina forskningsverksamhet försvinner. Det är därför viktigt att klargöra att denna översyn inte leder till att BRÅ måste upphöra med sin verksamhet. Det finns också en viss besparingsiver inom den borgerliga regeringen för att man skall få fram pengar bl.a. till att sänka skatter. Det är klart att vi hyser en viss oro inför en sådan politik och vad den kan leda till för resultat när det gäller brottsforskningen. Ingbritt Irhammar sade beträffande de lokala brottsförebyggande råden, att man spar pengar genom att satsa på den här typen av verksamhet, därför att det är bättre att det inte begås brott. Det håller jag helt med om, och det innebär också att man sparar på såväl polissidan och domstolssidan som åklagarsidan. Därför borde det inte vara särskilt svårt att tillstyrka vårt förslag. Självfallet kan inte BRÅ under två månader efter den 1 juli i år när BRÅ har fått sina nya pengar se till att hela landet får lokala brottsförebyggande råd. Arbetet måste ju inledas någon gång för att vi skall kunna få ett heltäckande system med brottsförebyggande råd. Om detta är en verksamhet som innebär stora besparingar, borde det inte vara så svårt för den borgerliga majoriteten att tillstyrka ett sådant förslag. Det skulle kanske t.o.m. hjälpa att få fram pengar till de skattesänkningar som ni antagligen planerar.
Herr talman! Till sist vill jag säga att det är positivt med Socialdemokraternas reservationer. De har gett anledning till den här debatten i kammaren. Om det inte hade funnits reservationer, hade det inte heller blivit någon diskussion runt BRÅ:s viktiga roll. Det är viktigt att vi alla får tillfälle att föra fram vikten av BRÅ:s arbete. Jag delar Kent Carlssons oro för att pengarna till följd av besparingarna inte kommer att räcka till allt. Det kommer att fordras oerhört stora besparingar, och vad är skälet till dessa? Jo, nu måste vi komma till rätta med de kriser som Socialdemokraterna skapade. Vi måste ha pengar till att få fram jobb, till att klara budgetkrisen och för att kunna satsa på näringsliv och småföretag, så att det skapas riktiga jobb som sedan ger skatteintäkter. Just nu är det så illa ställt att budgetunderskottet ökar på grund av att folk är arbetslösa, vilket tyvärr är en följd av den tidigare ekonomiska politiken.

Herr talman! Jag måste då tolka det som att Ingbritt Irhammar tycker det är bättre att lägga nya stora summor på fängelser och hårdare tag än att använda en del av dessa pengar till att få i gång det brottsförebyggande arbetet.